Herr talman! Riksdagen återremitterade i går trafikutskottets betänkande 19 för förnyad behandling i trafikutskottet främst när det gäller delen banunderhållet. Utskottet har behandlat frågan. Majoriteten, alltså socialdemokrater och moderater, har ställt sig helt kallsinniga till alla förändringar och klarlägganden när det gäller till vem och i vilken omfattning det ekonomiska ansvaret skall vara fördelat. Tidigare beslut i trafikutskottet ligger sålunda fast. Strupgreppet om inlandsbanans framtid är därmed taget. Det säger jag mot bakgrund av att de 18 kommuner som varit intresserade av att överta denna trafik har meddelat att de icke är intresserade av detta med den lösning socialdemokraterna och moderaterna föreslår. Vi har från folkpartiet liberalernas sida hela tiden hävdat att man borde ordna så att SJ skulle överta trafikansvaret även under det kommande året och att man under tiden skulle diskutera och förhandla sig fram till en bra och hållbar lösning när det gäller persontrafiken på inlandsbanan. Mot denna bakgrund vill jag bara än en gång vädja till riksdagens ledamöter att ta ett rejält ansvar för inlandsbanans framtid. Därmed yrkar jag bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 5 i trafikutskottets betänkande 33. Kammaren beslöt i går att återförvisa ärendet till trafikutskottet för förnyad behandling. Nu har vi det här igen i oförändrat skick. Återremissen begärdes med anledning av att det var oklart i utskottets tidigare handling om vem som skulle stå för banunderhållet och hur stora delar resp. part i så fall skall stå för. Någon klarhet i detta har inte vunnits från utskottets sida. Däremot har det blivit helt klarlagt under tiden att Inlandskommunerna Detta har redovisats till samtliga utskottsledamöter i ett brev som vi fick var och en under gårdagen innan vi behandlade det återremitterade ärendet. Dessutom har vi via telefax fått ytterligare uppgifter i liknande riktning. Ingen kan alltså säga efteråt att vi inte hade en aning om att man inte ansåg sig ha råd att även stå för banunderhållet. Från centerns sida tycker vi -- som jag också framhöll i gårdagens debatt -- att det är staten som skall stå för banunderhållet. SJ eller annan entreprenör som har att svara för trafiken bör i vanlig ordning betala banavgifter. Men tyvärr är det väl som tidigare att såväl socialdemokrater som moderater inte heller nu är främmande för att övervältra kostnaderna på kommuner och landsting. I det här fallet föreligger dessutom risk att persontrafiken i sin helhet på banan läggs ned. Det går inte att komma ifrån att det är en viss symbolik i att samtidigt som man tar död på inlandsbanan beslutar man om en ny inlandsväg från Göteborg upp till Karesuando. Regeringens järnvägsfientliga politik har åter skördat ett offer. Man sköter nedläggningen med hjälp av moderaterna och lägger skulden på kommunerna, eftersom det blir de som så småningom kommer att finna att man inte har fått de ekonomiska förutsättningarna att driva en tågtrafik på inlandsbanan. Rätt skött kunde detta gått bra i stället. Såväl vi som företräder minoriteten som inlandsbanekommunerna ville låta SJ köra trafiken ett år till. Under tiden kunde inlandskommunerna tagit in anbud och fått fram vem som kunde köra till lägsta kostnad. Banverket kunde ha stått för banunderhållet med biträde av kommunerna i arbetet med att söka billigast möjliga entreprenör. Men se det gick inte. Man hade bestämt sig såväl från socialdemokraterna som ifrån moderaterna. Det extra sammanträde som trafikutskottet hade i går blev bara en formalitet. Någon vilja från majoriteten att medverka till ett bättre resultat förelåg inte. Men gå nu inte ut och ge sken av att ni räddat inlandsbanan! Nej, den medicinblandning av konkurrensutsatt moderat marknadsekonomi och socialdemokratisk osolidaritet som majoriteten har ordinerat inlandsbanan kommer inte att ha någon hälsosam påverkan. Ett majoritesbeslut enligt reservationerna ger däremot inlandsbanetrafiken en fortsatt chans. Därför ber jag, herr talman, att slutligen återupprepa mitt bifallsyrkande till reservationerna nr 1, 4 och 5.

Herr talman! När jag fick igenom mitt återremissyrkande om inlandsbanan i går hade jag vissa förväntningar på utskottets majoritet och för banans framtid. Men förväntningarna tog s och mmajoriteten död på ovanligt snabbt. Det visade sig t.o.m. att majoriteten redan hade tryckt upp sitt nya betänkande, en kopia på det gamla, redan innan trafikutskottets sammanträde ens hade börjat. Det vi skulle diskutera var om inlandsbanan enligt majoriteten skulle få en förändrad och degraderad status. Mitt återremissyrkande innebar också att utskottet skulle klarlägga om majoriteten och riksdagen hade befogenheter att driva igenom den helt nya principen att en trafikutövare skall tvingas betala för investeringar i en bana som det statliga banverket har ansvaret för. Clarkson medgav att deras förslag innebär att ''stumpar'' av inlandsbanan ges en ny status, men samtidigt påstås att banan fortfarande är under banverkets -- statens -- ansvar. har hela tiden ansett att banverkets kostnadsberäkning för det framtida banunderhållet varit överdrivna. Det är med hänvisning till detta som majoriteten i utskottet hävdar att det då inte är mer än rätt att IEF också måste stå för baninvesteringarna! Rolf Clarkson och Birger Rosqvist vek alltså inte en millimeter från sin hårda linje. Och detta trots att de två är helt medvetna om att kommunerna klart sagt ifrån att villkoren är omöjliga -- att de inte med rekordkort varsel både kan åta sig att driva persontrafik och dessutom betala banunderhållet. Jag tycker det är pinsamt om riksdagens ledamöter inte genomskådar cynismen i det förslag som Clarkson och Rosqvist gått i spetsen för. Men ännu värre är den brist på civilkurage som de socialdemokratiska och moderata motionärerna avslöjar om de i omröstningen viker sig för trafikutskottets majoritet. På hemmaplan har de fått publicitet och sympatier för att de påstått att de vill rädda inlandsbanan. Det är inte svårt att gissa vad opinionen har att säga om de nu röstar emot sina egna goda förslag i stället för att stödja oss som reserverat oss till förmån för inlandsbanan samt våra egna och deras motioner. Jag anser att det står helt klart att socialdemokrater i allians med moderater har haft sin uppfattning klar ända sedan regeringen gick ut med sitt krispaket förra året: att inlandsbanetrafiken är alldeles för obetydlig med deras mått mätt för att den skall få leva kvar. Ändå har trafiken på banan alla möjligheter att utvecklas om den bara får chansen. Jag vädjar till ledamöterna att besinna sitt ansvar för Nordens intressantaste järnvägsbana. Ställ upp för inlandsbanan -- i morgon kan det faktiskt vara för sent! Vänsterpartiet stödjer samtliga reservationer i betänkandet som vi undertecknat. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 2 om 282 miljoner utöver regeringens förslag till köp av persontrafik, nr 4 -- den gemensamma reservationen om inlandsbanan, nr 5 om upprustningen och statens ansvar för banan, samt nr 14 som handlar om särskilda anslag för en utbyggnad av

Herr talman! De små inlandskommunerna kan inte för sin livsnerv, inlandsbanan -- i ett nytt uppbyggnadsskede -- själva klara de totala bankostnaderna. Det har man bl.a. genom sin aktiva förening Inlandskommunerna Ekonomisk I ett meddelande efter kammardebatten i går vädjar Inlandskommunerna Ekonomisk Förening att riksdagen uttalar sig för att nuvarande trafikering med SJ förlängs åtminstone över sommaren 1991. Vidare har IEF deklarerat sig ha möjligheter att upphandla betydligt billigare banunderhåll än det SJ offererar. Detta går moderaterna och socialdemokraterna blankt emot. Utskottsmajoriteten har fått ytterligare en möjlighet genom återförvisningen i kammaren i går att tänka över sin inlandspolitik och eventuellt ansluta sig till de fyra partier som här reellt värnar om inlandsbanan. Man har inte tagit chansen. Socialdemokraternas och moderaternas SM i svensk politik innebär att inlandets möjliga kulturella och turistiska pulsåder kanske försvinner -- mot alla engagerade krafters vilja. Stödet för inlandsbanans bevarande finns i hela landet. Det kan jag intyga. Jag har upplevt ett uppseendeväckande starkt engagemang för inlandsbanan ända hemma i Skåne. Väljarna måste nu ta aktiv ställning till vilka politiker de röstar fram. Vid trafikutskottets överläggning i går talade alla sex ledamöter i folkpartiet, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna för bankostnadsstöd enligt IEFs begäran och 1988 års trafikpolitiska beslut i kammaren. Clarkson från Helsingborg. Vi begärde därför votering när dessa ledamöter sade sig tala för majoriteten med yrkandet att fastställa det betänkande som debatterades i går.

Leo Persson är för övrigt från Idre. Demokratin har sin gång, herr talman. Vi närmar oss inte bara en underbar sommar i Norrlands vidsträckta inland och fjällvärld, utan vi närmar oss också en spännande valrörelse. Det är viktigt för alla väljare att nu notera hur landets största partier kör över folkviljan och tar ställning i valet för eller emot en sådan politik. Herr talman! Jag står liksom våra talare i går bakom alla de reservationer som är undertecknade av oss. Framför allt vill jag betona den fyrpartireservation som är huvudalternativ till socialdemokraternas och moderaternas nedläggningspolitik.

Herr talman! I utskottsordförandens frånvaro har jag som vice ordförande i trafikutskottet övertagit hans plats på talarlistan. Jag yrkar bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 33, som handlar om köp av persontrafik på järnväg och som utskottet avgivit sedan ärendet återförvisats till utskottet. Motiveringen för utskottets hemställan återfinns i det i går behandlade betänkandet nr 19. Jag vill till detta tillägga, herr talman, att majoritetsbeslutet innebär att förhandlingar med de berörda trafikhuvudmännen och kommunerna upptas. Det vore mycket beklagligt om man redan i dag sade nej till sådana förhandlingar, som ju faktiskt inrymmer väldigt stora möjligheter. Ingen kan i dag precisera vem som skall betala vad, och det finns alltså en uppenbar möjlighet att förhandlingsvägen nå en lösning som alla kan acceptera.

Herr talman! Om det betänkande från justitieutskottet om anslag till åklagarväsendet som vi nu skall behandla finns inte särskilt mycket att säga. Några saker kan man dock påpeka. Regeringen ger nu en förstärkning till åklagarväsendet och riksåklagarmyndigheten. Det är en bra politik -- den följs upp av förstärkningar inom polisen som vi hoppas kommer. Jag vill också avisera att om en fortsatt utbyggnad och effektivisering, en fortsatt rationalisering genom datorisering av åklagarmyndigheterna framöver skall kunna äga rum planmässigt kommer fortsatta förstärkningar av ungefär samma storleksordning som den här att krävas. I reservation 3 har vi moderater tillsammans med företrädare för andra partier reserverat oss till förmån för en utbildningsinsats om miljölagstiftningen. Inte bara länsstyrelsers och kommuners miljöenheter skärper sina ansträngningar för att avslöja miljöbrott och lagföra miljöbrottslingar. Också många enskilda människor och organisationer är aktiva på det här området. Det görs oerhörda ansträngningar -- skolor och föräldrasammanslutningar jagar numera miljötjuvar. Det är självfallet ett engagemang som är bra. Men då skall det engagemanget också krönas med en resurs inom rättsväsendet som kan ta emot alla uppgifterna. Miljölagstiftningen är besvärlig -- den är snårig. Det kan finnas anledning för kammaren att återkomma till hur man skall kunna göra den enklare och lättare för rättsväsendet att hantera. Men nu är den besvärlig. Vi reservanter tror att man skulle behöva särskilda pengar för att utbilda åklagare i miljörätt. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! I reservation nr 3 kräver vi tillsammans med moderater, som Göran Ericsson sade, och miljöpartister att det skall göras en kraftfull satsning på miljöutbildning och att denna utbildning skall ske kontinuerligt. Det är naturligtvis mycket angeläget, eftersom utvecklingen på miljöområdet är mycket snabb. Det sker ständigt förändringar på miljölagstiftningssidan. Det kräver goda kunskaper vad gäller metodfrågor vid utredningsförfarandet. Likaså krävs det en allmän kunskap om lagstiftningen på området. Utskottsmajoriteten säger sig vara nöjd med den utbildning som sker och planeras i dag, vilket förvånar oss i centern. Vi anser att miljöbrott är allvarliga brott och måste beivras seriöst och intensivt. Ser man till hur samhället reagerar på miljöbrott kan man säga att reaktionen inte stämmer mot politikers uttalanden. För det första är antalet miljömål litet, trots att allvarlig miljöskadlig verksamhet ständigt pågår. För det andra får de som bryter mot miljölagarna väldigt lindriga straff. Påföljderna är ungefär desamma som om någon hade snattat. Påföljderna motsvarar med andra ord straff för mycket lindrig brottslighet. Jag skall ge några exempel. Sedan 1969 har påföljden för brott mot miljöskyddslagen i genomsnitt varit 35 dagsböter. Vad gäller 1989 års domar -- det är det senaste man har tittat på -- låg genomsnittet på 43 dagsböter. Det högsta bötesstraffet som utdömdes var 70 dagsböter. Det är inte heller vanligt med höga böter ens vid långvariga och uppsåtliga villkorsöverträdelser. När det sedan gäller val av påföljd har bötesstraff hittills varit det helt dominerande. Fängelse har utdömts vid tre tillfällen. Men i två av dessa har hovrätten sedermera ändrat dessa till villkorlig dom med dagsböter. Den tredje domen var ingen ren miljödom, utan den inkluderade även annan brottslighet. Allt detta sedan 1969! Procenten frikännande domar är mycket stor. Totalt sett är endast 5 % av brottmålsdomarna frikännande. När det gäller brott mot miljöskyddslagen är motsvarande siffra för åren Antalet frikännande domar är förvånande mot bakgrund av att majoriteten av åtalen föregåtts inte bara av åklagarens bedömning utan också av tillsynsmyndighetens. Jag menar att dessa fakta, som faktiskt finns att läsa i en nyligen utkommen BRÅ-rapport, talar mot att miljöbrott beivras på ett seriöst sätt, mot att samhället ser allvarligt på miljöbrott, såsom uttalats av politiker från de olika partierna. De talar mot vad utskottsmajoriteten anfört, nämligen att det finns tillräckliga kunskaper på miljöområdet bland dem som utreder, åtalar och dömer och mot att miljöutbildningen är tillfredsställande tillgodosedd. Vi reservanter får stöd från åklagarhåll, där man uttalat att ytterligare utbildningsbehov finns på miljöområdet. Men det har inte ansetts realistiskt att begära mer medel för detta. Vi får också stöd från polishåll. Polisen har uttalat att genom utökad utbildning skulle polisen bli så kompetent att uppsökande verksamhet skulle kunna bedrivas inom miljöområdet, något som knappast sker i dag. Från centerns sida instämmer vi i vad utskottsmajoriteten anför om att det är viktigt att förstärka den miljökompetens som finns hos regionåklagarmyndigheterna. Nu övergår jag till frågan om en särskild statsåklagare i miljömål. Vi säger från centerns sida att eftersom antalet miljömål är så litet, som jag beskrivit tidigare, och mot bakgrund av att det är så få domar, är förhållandena otillfredsställande. Det gör att vi anser att vi behöver en särskild statsåklagare i miljömål, i likhet med vad som införs på ekobrottssidan, i avvaktan på att alla åklagare får en riktigt bra utbildning på området. Miljömålen är komplicerade, väl så komplicerade som ekobrott, där det finns en särskild statsåklagare. Även de tekniska frågorna är svåra. Vi anser att en statsåklagare behövs under en övergångsperiod. Sedan får man utvärdera, när man vunnit mer erfarenheter på området, om myndigheten skall kunna avvecklas. Till slut vill jag ta upp det som är väldigt glädjande i betänkandet. Det är bifall till de motioner där det krävs ökad utbildning, kontinuerlig sådan, till de yrkesutövare inom rättsväsendet som har att göra med och kommer i kontakt med barn som utsatts för sexualbrott. Det har blivit ett tillkännagivande om att socialarbetare som också är domare och nämndemän skall utbildas vidare på det här området, precis som bl.a. Görel Thurdin och Karin Med detta ställer jag mig bakom reservationerna 3 och 4, men jag väljer att endast yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag tänker ta upp i mitt anförande frågor som gäller resurser för att förebygga och bekämpa miljöbrott och ekonomiska brott. Jag tycker att Ingbritt Irhammar när det gäller miljöbrott på ett bra sätt har motiverat behovet av ökad utbildning inom miljöområdet för dem som har att handlägga sådan verksamhet. Här har miljöpartiet lämnat en egen reservation, som jag vill yrka bifall till. Vi stöder också reservation 3, som flera partier ställer sig bakom. Det är viktigt att vi tar miljöbrotten på allvar. De resultat som redovisas i den BRÅ-rapport som Ingbritt Irhammar talade om är ganska uppseendeväckande. Det är intressant att se hur de olika, skall vi kalla dem, faktiska brottslingar ser ut som begår olika typer av brott. Här kommer jag in på ekonomisk brottslighet. Både när det gäller ekonomisk brottslighet och när det gäller miljöbrotten rör det sig ofta om synnerligen överlagd brottslig verksamhet. Man vet i många fall att man gör fel. Om man inte vet det har man goda möjligheter att skaffa sig kännedom. Man har i så fall grovt underlåtit att skaffa sig information. Speciellt när företag begår miljöbrott måste man säga att så är fallet, alldeles speciellt när stora företag gör det och visar antingen hänsynslöshet eller nonchalans mot sin omvärld och kommande generationer. Detsamma gäller naturligtvis många ekonomiska brott. Jag föreställer mig att det när det gäller ekonomisk brottslighet i liten skala ändå i många fall som förmildrande omständighet finns med att man faktiskt inte kan överblicka vad man har gjort. Men när det gäller miljöbrott är det väldigt sällan man kan säga något förmildrande av det slaget. Det handlar helt enkelt om att man sätter kortsiktiga ekonomiska hänsyn framför hänsynen till naturen, medmänniskor och dem som förr eller senare måste städa upp efter och försöka reparera de skador som miljöbrotten kan ge upphov till.

Där kan det faktiskt råda osäkerhet i dag. Därför tycker jag att det var bra att Ingbritt Irhammar sade att allmänheten numera bl.a. i opinionsundersökningar har givit till känna att man är väldigt mån om miljön. Det bör kunna vändas i en kraftig opinion mot dem som överlagt begår miljöbrott. Herr talman! I just det här avseendet var huvudsyftet med mitt anförande att poängtera att vi begär förstärkta resurser och bättre utbildning för dem som skall handlägga miljöbrott, i det här speciella fallet åklagarsidan.

Herr talman! När kammaren diskuterade åklagarväsendet för ett år sedan var det stora och allt överskuggande problemet rekryteringen. I dag kan vi konstatera att rekryteringsläget är gott. De åtgärder som riksåklagaren har vidtagit har varit framgångsrika, vilket vi i utskottet självfallet är väldigt nöjda med. Därmed är den viktigaste förutsättningen för verksamheten säkrad. Men fortfarande är det ganska svårt att rekrytera åklagare till landets norra delar. Vi beklagar därför att den fullständiga juristutbildningen i Umeå inte har kommit till stånd. Precis som förra året följer inte heller i år medelstilldelningen huvudförslaget, utan det anslås betydligt mera pengar i årets budgetproposition. Anslaget till åklagarmyndigheten blir då sammantaget nästan 476 milj.kr. Detta är Göran Ericsson nöjd med och det har han all anledning att vara. Till betänkandet finns fyra reservationer fogade. Den första går ut på att ytterligare 5 milj.kr. bör anslås för att utreda ekonomisk brottslighet. Det råder inte något tvivel om att utredningssituationen beträffande ekobrott är utomordentligt allvarlig, framför allt i Stockholm. Alltför många mål blir liggande och riskerar att över huvud taget inte bli föremål för utredning. Självfallet kan inte dessa förhållanden accepteras. Det är majoritetens uppfattning att den mycket kraftiga höjningen av anslaget till åklagarväsendet skall ge utrymme för att något så när förbättra situationen i Stockholm och även i andra storstäder. Om så inte blir fallet, måste ytterligare åtgärder vidtas. Men i dagsläget yrkar jag avslag på reservation 1. Övriga reservationer tar upp miljöbrottsligheten ur olika aspekter. I reservation 2, som har avgivits av miljöpartiet, vill man ha ytterligare 2 milj.kr. för personalförstärkning och utbildningsinsatser i syfte att bredda och höja kompetensen hos de åklagare som för talan i miljömål. Det sägs inget i reservationen om vad det är för fel på utbildningen och på åklagarnas kompetens, men det kanske Krister Skånberg kan utveckla närmare. Reservation 3 handlar också om utbildning av bl.a. åklagare i miljörätt. Det är intressant att konstatera att miljöpartister, centerpartister och moderater genom reservationens skrivning ger regeringen ett ganska bra betyg för den förda miljöpolitiken. I budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet föreslås myndigheten få ökade utbildningsresurser, men om det visar sig att pengarna inte räcker, är departementschefen beredd att ompröva resurstilldelningen. I reservation 4 återkommer centerns gamla krav på en särskild statsåklagare för miljömål. Jag sade redan i fjolårets debatt att detta krav blir mindre aktuellt för varje år som går. Jag tror emellertid att det råder enighet om att miljöbrotten i större utsträckning än hittills skall beivras och att straffsatsen ligger på en alltför låg nivå. Däremot delar jag inte Ingbritt Irhammars uppfattning om att detta helt och hållet ligger på åklagarsidan. Av den läsning som jag har hunnit göra av BRÅ rapporten, har jag dragit slutsatsen att flaskhalsarna finns på andra ställen hos myndigheterna. Det finns dock skäl att ändå se över problemet. Det förvånar mig något att centern inte har släppt den här reservationen, som är ganska centralistisk. I betänkandet gör utskottet ett tillkännagivande angående utbildningsinsatser när det gäller de inom rättsväsendet som arbetar med sexuella övergrepp mot barn. Bl.a. har BRÅs forskning visat att denna typ av brott är vanligare än vad som tidigare har varit känt. Ett enhälligt utskott understryker därför vikten av att sexualbrott mot barn hanteras på ett så effektivt och hänsynsfullt sätt som möjligt. Herr talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar undrade vilka kunskaper och vilken utbildning som enligt vår uppfattning saknas på åklagarsidan i fråga om miljöbrott. Jag har inte någon detaljkunskap om huvudorsakerna till att uppföljningen och bekämpningen av miljöbrotten är så bristfällig som den är i Sverige. Både Bengt-Ola Ryttar och jag har läst den här BRÅ-rapporten. I den räknas upp ett antal orsaker. Jag har inte haft möjlighet att bedöma vilka orsaker som skulle kunna vara viktigare än andra. Det talas om resursbrist, brist på kompetens, felaktiga prioriteringar, passivitet, svårigheter att bevisa vem som har ansvaret och svårigheter att klara myndigheternas dubbla roller som rådgivare och övervakare. En del av detta faller också på åklagarsidan. Här behövs snara åtgärder. Vi anser att det dels kan behövas resursförstärkning, dels ökad kunskap för att man skall våga ge sig på de svårare fallen. Man måste kunna bedöma vad som är rimligt och inte rimligt när det gäller att låta ett företag få fortsätta att bedriva försök. Vidare måste man kunna ta ställning om företaget bara försöker vinna tid för att kunna fortsätta förstöra miljön eller om företaget gör seriösa ansträngningar att rätta till missförhållandena. Här finns sannolikt rikligt av båda delarna. Herr talman! Jag vill passa på tillfället att göra ett tillrättaläggande. I reservation 2, som är fogad till detta betänkande, står det att vi inte kan tillstyrka bifall till motion Ju842. Jag har uttryckligen i form av ett skriftligt, elektroniskt meddelande talat om att detta skall strykas. Först i går kväll, när det var för sent att göra någonting åt saken, såg jag att så inte hade skett. Men vi är helt oförhindrade att stödja också vänsterpartiets motion om ökade resurser när det gäller den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Jag tycker egentligen inte att partierna ligger så särskilt långt ifrån varandra på det här området. Vi har alla insett att miljöbrottsligheten är ett allvarligt problem och att vi har svårt att veta hur vi skall komma åt den. Miljöbrottsligheten är väl så allvarlig som den ekonomiska brottsligheten, och den har också behandlats under en utfrågning. Vi inser att det är väldigt svårt att komma åt miljöbrottsligheten. Det är därför som vi i centern hakar oss fast vid reservationen om en statsåklagare för miljöbrott. Man misslyckas lika mycket med miljöbrottsligheten som med den ekonomiska brottsligheten. Detta strider egentligen mot centerns grundläggande ideologi, att alla skall ha kunskap på alla nivåer och att alla skall kunna beivra och väcka åtal när det gäller brott av den här typen. Det hela stämmer alltså inte med vår ideologi, men det stämmer med verkligheten. Problemet är att verkligheten är sådan den är och det måste vi försöka göra någonting åt. Då behövs det en lagstiftning som kan användas för att nå detta mål. Vi tror att det behövs en statsåklagare i miljöbrott till dess mer erfarenheter kan nås. Det förhåller sig på samma sätt med miljöutbildningen. Vi anser att det nu behövs en sådan -- en utbildning som skall ske kontinuerligt under en längre tid framöver. I Bengt-Ola Ryttars anförande kunde jag märka en öppning från socialdemokraternas sida, som inte kan skönjas i betänkandet. Jag glädjer mig åt denna öppning och tolkar det som att man nu inom departementet är beredd att ompröva resurstilldelningen. Visserligen sade Bengt-Ola Ryttar att man är beredd att göra detta om det skulle visa sig behövas. Jag tycker att det är ganska självklart att det behövs. Men det är åtminstone ett steg i rätt riktning, och jag ser fram emot bättre resurser på området. Jag är också ganska säker på att om övriga oppositionspartier hade ställt sig bakom vår reservation 3 hade även socialdemokraterna svängt, precis som de gjorde när det gällde bättre kunskaper på sexualbrottssidan. Men vi får väl vänta ett år och se vad som händer.

Herr talman! Jag hade först inte tänkt replikera Bengt-Ola Ryttar. Men det första felet som han gjorde och som började motivera replik var att han påstod att vi i reservationen egentligen gav socialdemokraterna ett bra betyg för en miljöpolitik. Jag försökte i mitt inledningsanförande säga att vår miljölagstiftning är mycket komplicerad -- snårig och svår. Och det får vi väl litet till mans ta på oss ansvaret för. Miljöbrotten har ju under relativt sen tid blivit akuta, och vi står i början av en utveckling. Därför har vi väl kanske inte förstått hur vi skall formulera reglerna. Men ju längre jag lyssnar på Bengt-Ola Ryttar i talarstolen, desto klarare står det att socialdemokraterna egentligen ställer sig bakom reservation 3. Jag förstår inte socialdemokraternas sätt att agera i utskottet med tanke på den insikt som Bengt-Ola Ryttar nu har. Han säger att om riksåklagaren inte har tillräckligt med pengar till utbildning finns det på departementet möjlighet att få mer. Men då är vi ju överens. I reservation 3 tar vi nämligen sikte på en bred och allmän höjning av kompetensen bland åklagare och poliser ute i landet. Det är alltså denna allmänna kompetenshöjning som vi i reservation 3 tar sikte på. Och dessa pengar har inte riksåklagaren. Herr talman! Jag ser fram emot att Bengt-Ola Ryttar går upp i talarstolen och meddelar kammaren att reservation 3 skall tillgodoses.
Herr talman! Det är precis som Ingbritt Irhammar säger, nämligen att det råder mycket stor enighet i denna fråga. Det är inte heller några tvivel om målsättningen att vi vill ha en effektiv bekämpning av både miljöbrott och ekobrott. Ekobrotten kommer att diskuteras i samband med behandlingen av ett särskilt betänkande senare. Därför skall vi kanske inte fördjupa oss så mycket i det. Det är också riktigt trevligt att konstatera att verkligheten får tränga igenom ideologierna ibland. Jag tror att det är nyttigt för politiken över huvud taget att man kan ha den inställningen. Göran Ericsson, jag skall nog inte yrka bifall till reservation 3 i alla fall, utan jag vidhåller mitt avslagsyrkande i fråga om denna. Jag vill göra en reflexion kring betänkandet i dess helhet. Oppositionspartierna har i årets betänkande avstått från en hel del reservationer, vilket öppnar för mindre låsningar i den åklagarutredning som nu arbetar. Jag hoppas att den utredningens resultat tillsammans med de resursförstärkningar som nu kommer att ske skall leda till att vi får en ytterligare förbättring av förutsättningarna för åklagarverksamheten i det här landet.

Herr talman! Vi skall nu behandla anslaget till domstolsväsendet och de motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som kan härledas just till detta anslag. Beträffande domstolarna kan man rent generellt konstatera att måltillströmningen i tingsrätterna har ökat, och detta har medfört ett ökat antal mål i balans. I Stockholm, Göteborg och Malmö har antalet inkomna tvistemål ökat med 17 %. Också i hovrätterna har antalet inkomna mål liksom balanserna ökat. Samma förhållande gäller beträffande högsta domstolen. Där har balanserna ökat med 14 %. Vid en genomgång av förvaltningsdomstolarna har det framkommit att situationen är något bättre. Länsrätterna har jämfört med 1989 en oförändrad situation. Kammarrätterna har en ökad måltillströmning, men de har samtidigt en ökad avverkningstakt, vilket har lett till en balansminskning. I regeringsrätten är det tvärtom. Antalet mål har ökat, men dessutom har avverkningstakten sjunkit, vilket i sin tur har lett till att balansen har ökat. I försäkringsdomstolarna och i försäkringsöverdomstolen har såväl antalet inkomna mål som balanserade mål ökat. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av den här genomgången kan man konstatera att arbetsläget i domstolarna alltjämt är ansträngt. Men eftersom det finns en tillsatt domstolsutredning som för närvarande arbetar med förslag till förändringar av domstolarnas verksamhetsområden och med en s.k. renodling av domarrollen, menar vi i folkpartiet liberalerna att det inte nu finns skäl att föregripa dessa förslag. Därför har vi för närvarande inga yrkanden på detta område. Försäkringsdomstolarnas situation kommer att behandlas här i kammaren senare i vår. Därför har jag inte heller här några kommenterar nu. Däremot har vi skrivit en reservation om tekniska hjälpmedel hos domstolarna. Domstolsväsendet har inte tillgodogjort sig de stora rationaliseringsvinster som man kan uppnå genom ny teknik. Mycket av domstolarnas verksamhet går ut på att om och om igen producera samma typ av domar. Jag tänker på rattfylleridomar, äktenskapsskillnadsdomar och domar i underhållsmål. Det repetitionsarbete som nu görs vid utskriften av domar och beslut måste rationaliseras bort. Men tyvärr har merparten av den domstolspersonal som i dag arbetar med dessa frågor inte tillgång till den datateknik som behövs för att komma ifrån repetitionsarbetet. Ett annat område där vi tillsammans med centern och moderaterna har andra förslag än majoriteten gäller omloppstiden i skattemål. Jag har tidigare redogjort för att länsrätternas situation i Sverige är förhållandevis oförändrad. Trots detta har emellertid omloppstiden i skattemål inte förändrats nämnvärt. Den är i dag omkring 20 månader, alltså i stort sett två år, vilket är alldeles för lång tid. Vi menar därför att man på ett eller annat sätt måste föreskriva en tidsfrist inom vilken målen avgörs. Normalt borde det för den enskilde vara rimligt att få sina besvärsärenden avgjorda senast under det andra året efter taxeringsåret. På ytterligare ett område har vi en annan uppfattning i betänkandet än majoriteten, och det gäller brottet övergrepp i rättssak. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det av väsentlig betydelse att parter och vittnen fritt kan ge uttryck för sina synpunkter och iakttagelser. Parter och vittnen som hotas med repressalier för vad de uppger, måste kunna lita på att rättsordningen ställer upp skydd för dem. Att parter och vittnen fritt och sanningsenligt kan avge vittnesmål utgör ett av de fundament som den svenska rättsordningen står på. Angrepp mot parter och vittnen utgör angrepp också mot samhället. Om samhället inte förmår skydda parter och vittnen hotas hela rättsordningen. I vår lagstiftning finns en långtgående skyldighet för vittnen att under förundersökning och rättegång berätta om sina iakttagelser. Den som inte fullgör den här skyldigheten kan råka ut för mer eller mindre vittgående sanktioner. Det vittne som utsätts för våld eller hot om våld eller någon annan typ av repressalier för att förhindras att lämna uppgifter har alltså ingen möjlighet att själv välja och därigenom kunna vägra att lämna dessa uppgifter. Därför menar jag att samhället har tagit på sig ett stort ansvar när det gäller att skydda vittnen. Det gör vi genom att det finns straffsanktioner mot den som förgriper sig på vittnen. Man kan då fråga sig om dessa åtgärder framstår som tillräckliga för dem som riskerar att utsättas för den typen av övergrepp. Uppenbarligen finns det en allmänt utbredd uppfattning att vittnen utsätts för trakasserier i samband med att de deltar i rättsprocesser. Hur vanlig denna typ av övergrepp är och vilka former övergreppen tar har emellertid inte varit föremål för någon närmare undersökning. Det är därför svårt att uppskatta behovet av ytterligare åtgärder och insatser. Vad som i alla fall tills vidare kan göras är att peka på att samhället ser allvarligt på den här typen av övergrepp. Ett sätt att skärpa synen på övergrepp i rättssak, som själva brottet heter, är att anpassa det till mened. Båda brotten, alltså både mened och övergrepp i rättssak, är allvarliga angrepp på själva rättsordningen. Den normala påföljden för mened är för närvarande fängelse i högst fyra år. Straffet för övergrepp i rättssak är i normalfallet böter eller fängelse i högst två år. Det finns därför skäl, menar vi, att nu anpassa påföljden för övergrepp i rättssak till påföljden för mened på ett sådant sätt att normalstraffet för övergrepp i rättssak alltid skall vara fängelse. Mot bakgrund av denna genomgång vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande JuU16 behandlar anslag till domstolsväsendet. Domstolsväsendet ingår ju i försöket med treåriga budgetramar, varför verksamhetens inriktning och medelstilldelning i princip lades fast redan 1989. 1988/89:JuU14. Det vi skall behandla nu är alltså det sista året i treårsperioden. De allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolarna, hyresnämnderna och bostadsdomstolen, liksom kostnader för kansligöromål för statens ansvarsnämnd, som för övrigt fullgörs av Svea hovrätt, omfattas av de här anslagen. Utskottets ordförande Britta Bjelle påpekade i sitt anförande nyss att arbetsläget fortfarande är ansträngt i våra domstolar. Men ökningen är ojämnt fördelad. På en del håll har man fler ärenden och färre avgöranden, på en del färre ärenden och högre uppklarningstakt. Huvudintrycket man får är dock, där instämmer jag i det Britta Bjelle nyss sade, att det fortfarande finns problem. Jag går inte in närmare på detaljer här och nu. För på s. 4 i betänkandet finns en utomordentligt god redovisning av tillståndet. Men jag vill poängtera att jag delar den uppfattning som framgår av utskottets konstaterande, att arbetsläget i domstolarna fortfarande är ansträngt och att det därför är viktigt att vi fortlöpande följer situationen. Det är också viktigt att införandet av ny teknik får fortsätta, liksom möjligheterna att avlasta juristpersonal alla sådana arbetsuppgifter som kan utföras av kanslipersonal. När det gäller omloppstiden för skattemål i länsrätterna har utskottet tidigare ställt sig bakom ett yttrande där man anser att omloppstiden inte bör vara längre än tolv månader. Riksdagen har också slagit fast att omloppstiden inte bör vara längre. Därför har jag svårt att förstå varför socialdemokraterna inte kan tillstyrka motion JU704, där motionärerna ju bara kräver att det bör införas en tidsfrist inom vilken skattemål skall vara avgjorda. Vi har från moderat håll stött den här centermotionen, eftersom vi tycker att tiden nu är mogen att förkorta omloppstiden i skattefrågor. Det är klart att det inte helt kan uteslutas att den nuvarande översynen av domstolsväsendet kan komma att leda till förkortade handläggningstider. Men det är ju en fråga på sikt, och vi moderater har stött motionen, eftersom vi nu tycker att tiden är mogen att kunna förkorta handläggningstiden. Vi anser inte att det i det här fallet behövs ytterligare utredningar. Herr talman! Jag stöder därför reservation 3. Det är alltid svårt att diskutera eller driva frågor inom ett område där man hela tiden kan hänvisa till att en stor utredning pågår. Vi har den stora domstolsutredningen. Ändå har vi upplevt, just i justitieutskottet, att man inte ens från regeringens sida alltid har velat vänta på utredningen. Jag kan bara nämna den summariska processen som man plötsligt bröt ut ur helheten och sammanhanget och förelade utskottet. Ändå utgör den en stor del i tingsrätternas arbete och hade verkligen behövt behandlas i den stora helheten. Påföljden för övergrepp i rättssak bör normalt vara fängelse. Utskottets ordförande Britta Bjelle har mycket noggrant utvecklat vikten av att man kommer åt menedsmål, att vittnen känner sig trygga osv. Därför instämmer jag i sak med det hon har utvecklat. Utskottets majoritet har valt att föreslå avslag på motionen. Man hänvisar till att våldskommissionen nyligen har lagt fram ett liknande förslag, vilket nu bereds i justitiedepartementet. Men då, herr talman, förstår jag inte alls varför man inte kan ge regeringen uppdraget att framlägga förslaget så snart som någonsin möjligt. Alla tycks vara överens om sakens vikt. Från borgerligt håll anser vi att det är så viktigt att vi faktiskt redan nu kräver en skärpning av straffskalan. Ärendet brådskar, och saken borde vara okomplicerad. Det är bara att lägga fram förslaget, om man verkligen vill. Herr talman! Moderate riksdagsmannen, tillika hovrättsrådet, Allan Ekström tar i sin motion angående utnämning av domare upp en för oss moderater mycket viktig fråga. Jag vill direkt citera motionärens inledningsrader: ''En av hörnstenarna i vårt statsskick är att den dömande makten skall utövas av skickliga, kompetenta, oavhängiga och oväldiga domare. Domarkåren är rättsstatens sista utpost.'' Vi kan se på många håll i dag -- i många av de gamla östeuropeiska staterna inte minst -- hur viktig tilltron och tilliten till den dömande makten är. Man kan dela in domartjänsterna i tre grupper, med hänsyn till tillsättningsförfarandet. Justitieråd och regeringsråd, som är verkschefstjänster och liknande, hör till den första gruppen. Till den andra gruppen räknar man lagman i hovrätt och lagman i de tre största tingsrätterna. Det är s.k. anmälningstjänster. Till den tredje gruppen räknas hovrättsråd, lagman i annan tingsrätt än i någon av de tre största, chefsrådman och rådman. De har förslagstjänster. Det är bara, herr talman, när det gäller förslagstjänsterna -- dvs. den tredje gruppens tillsättningar -- som granskning och meritvärdering äger rum. Det sker genom att man har en särskild tjänsteförslagsnämnd, och därmed tillgodoser man de självklara kraven på offentlighet och insyn. Vi moderater anser att det även ur rent konstitutionella synpunkter är angeläget att vi får sådana garantier att den verkställande makten kan frigöras från varje form av misstanke om att utnämningsmakten kan missbrukas på något sätt. Det finns ett gammalt talesätt, som jag tycker kort och mycket väl beskriver vad vi menar: ''Caesars hustru får inte ens misstänkas.'' I motionen finns förslag till flera alternativa lösningar och vi moderater anser att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att granska olika alternativ och återkomma till riksdagen med förslag. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 7. Jag vill också fästa uppmärksamheten på ett par särskilda yttranden. Det första rör nämndemännens antal och ställning. Moderata samlingspartiet har vid flera stämmor bl.a. uttalat att antalet nämndemän i tingsrätterna bör återgå till att vara fem, som tidigare var fallet. Det är viktigt ur rättssäkerhetssynpunkt, anser vi, att nämnden verkligen speglar samhällets uppfattning. Det enda skälet till att vi inte har tillstyrkt just den här motionen, utan avlåtit ett särskilt yttrande, är att vi anser att även rösträtten bör vara kollektiv. Till slut, herr talman, vill jag understryka vikten av att en översyn av skiljemannalagen kommer till stånd inom en snar framtid. Vi anser det vara en förutsättning för att Sverige skall kunna vidmakthålla sin ställning inom den internationella rättskipningen. Där har Sverige haft ett gott anseende.

Herr talman! Nuvarande taxeringslag saknar bestämmelser om när taxeringsbesvär skall vara avgjorda eller när yttrande senast skall ha lämnats om taxeringsärendet. Tidigare har sådana gränser funnits. Som centern anför i motion till riksdagen är det angeläget för den som besvärar sig över taxeringsnämndens beslut att få ett beslut i rimlig tid, eftersom senare års taxeringar ofta är beroende av hur de tidigare besvären har utfallit. Därför anser vi att nuvarande långa handläggningstider för taxeringsbesvär är oacceptabla och att det är dags att föreskriva en tidsfrist inom vilken taxeringsbesvär senast bör vara avgjorda. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag i saken. Dessa synpunkter har utvecklats i reservation 3. Även föregående talare har pläderat för detta. Dessutom anser vi inom centern att ärenden rörande tvångsvård inte bör överföras från nuvarande utskrivningsnämnder till länsrätterna, vilket en majoritet förordar. Om man inte överför ärenden skulle det självklart underlätta arbetssituationen i länsrätterna, där belastningen är hård redan i dag. Man skulle spara resurser samtidigt som man kunde behålla de väl fungerande utskrivningsnämnderna. I stället skulle man kunna göra de förbättringar som eventuellt kan behövas på små detaljområden. Därför handlar reservation 4, som vi ställer oss bakom, om medel som inte behöver användas på detta område. I likhet med moderaterna har också vi i centern ett särskilt yttrande, där frågan om antalet nämndemän tas upp. Det finns ett tidigare ställningstagande på detta område. Vi anser alltså att det skall vara fyra nämndemän i alla tingsrätter. Men vi anser inte att det är meningsfullt att driva frågan vidare eller att plädera särskilt mycket för den, eftersom positionerna är mycket låsta. Vi har således valt att framställa ett särskilt yttrande i det här sammanhanget. Sedan instämmer vi i det särskilda yttrande som Birgit Henriksson och folkpartisterna pläderar för. Det behövs en översyn vad gäller skiljemannalagen. Slutligen: I likhet med vad övriga talare tidigare har sagt här anser också vi att regeringen bör få i uppdrag att snarast lägga fram ett förslag för riksdagen vad gäller skydd för vittnen. Som också tidigare sagts här är det mycket viktigt att vittnen vågar lämna uppgifter i domstolarna. Vittnen skall inte behöva vara rädda för repressalier. Här i Sverige är det dock inte särskilt vanligt med hot mot vittnen -- åtminstone jämfört med förhållandena i många andra länder. Men en ökning kan noteras också här. I dag på förmiddagen var jag på en utfrågning som gällde ungdomsbrottsutredningen. Från polisen framfördes då att hot mot vittnen blir allt vanligare. Det noteras alltså en ökning på detta område. Därför är det mycket viktigt att åtgärder vidtas. En åtgärd kunde vara att åstadkomma en skärpning beträffande påföljdssystemet. Det finns förslag härom i en centermotion. Jag tackar för det stöd som vi får från moderater och folkpartister. Jag tackar alltså dem som uttalat sitt stöd för vår motion. Själv behöver jag inte säga särskilt mycket mera. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Även när det gäller domstolarna behövs det, menar jag, en komplettering, en breddning och en fördjupning beträffande kunskaper i och erfarenheter av miljörätt och därmed sammanhängande frågor. Dessutom tycks det behövas större resurser. Det behövs alltså bl.a. ökade anslag. Därför ställer jag mig bakom yrkandet i reservation 6. Reservation 8 handlar om domares bisysslor. Det finns, herr talman, yrken och arbetsuppgifter som är av det slaget att man inte skall ha bisysslor eller extraknäck. Det anses mer eller mindre självklart att det skall vara så. Det kan t.o.m. finnas särskilda passusar om detta i anställningsavtalet. Detta bör gälla domarkåren, och alldeles särskilt höga domare. Jag skall inte uppehålla mig särskilt länge vid detta, utan jag nöjer mig med att säga följande. För att Caesars hustru inte skall kunna misstänkas bör hon inte heller utsättas för systematiska frestelser. Inte heller bör det finnas helt olika möjligheter, ja, t.o.m. olika metoder, när det gäller att hävda sin rätt. Detta tas upp i reservation 8, som jag ställer mig bakom. Herr talman, när det gäller reservation 9 om oberoende domstolar noterar jag att vänsterpartiet inte fullföljer. Men vi får kanske tillfälle att återkomma till frågan i något annat sammanhang. Jag kan bara säga att vi hyser stor sympati för vänsterpartiets påpekanden i reservation 9. Jag har alltså inte framfört något yrkande om bifall, utan jag nöjer mig med att säga att jag ansluter mig till reservationerna 6 och 8.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 16 samt avslag på de reservationer till vilka man hittills under överläggningen har yrkat bifall. Jag konstaterar att vi i utskottet är överens om att arbetsläget i domstolarna alltjämt är ansträngt. domarpersonal har dock förbättrats. Detta hänger bl.a. samman med reformeringen av domarbanan. Meritvärderingen har förändrats. Notariebildningen har också förändrats. Sist men ingalunda minst har ersättningen, lönerna, till juristpersonalen kunnat förbättras under senare år. Allt detta innebär att det nu finns anledning att hysa en större optimism beträffande domstolarnas arbetssituation. För närvarande arbetar domstolsutredningen, som har i uppdrag att gå igenom olika förfaringsregler. Men man skall också ta reda på vid vilka domstolar olika måltyper mest ändamålsenligt kan komma att avgöras. I det avseendet finns det förhoppningar om att det skall komma förslag om effektiviseringar som leder till ett väsentligt bättre resursutnyttjande. En ledstjärna i domstolsutredningens arbete har varit renodlingen av domarrollen. Jag vill i detta sammanhang också gärna konstatera att de förändringar som för närvarande pågår -- och det gäller också andra områden, bl.a. summariska processer -- naturligtvis medför olägenheter och påfrestningar för personalen inom domstolsväsendet. Men som jag redan har sagt är det alldeles nödvändigt att genomföra den här typen av förändringar. I ett litet längre perspektiv leder sådana här förändringar till en förbättrad arbetssituation. Till detta betänkande är ett antal reservationer fogade. När det gäller själva anslagsfrågan -- det handlar då om de resurser som riksdagen är beredd att ställa till domstolarnas förfogande -- finns det inte några yrkanden i framställda reservationer som skulle innebära ytterligare resurser, som i sin tur skulle kunna leda till att målbalanserna inom domstolarna påverkades. Snarare skulle de åtgärder som nämns i en del yrkanden leda till ytterligare påfrestningar för domstolsväsendet. Yrkandena åtföljs ju inte av några nya pengar så att säga. I stället kan yrkandena betraktas som principuttalanden i vissa frågor. I några av motionerna finns det krav och önskemål som faktiskt redan har tillgodosetts genom beslut i denna kammare. det handlar alltså om ADB-stödet -- finns det naturligtvis inga delade meningar om det angelägna med att så snabbt som möjligt bygga ut de resurserna. Det gäller ju att skapa förutsättningar beträffande de pengar som behövs. Men samtidigt måste de möjligheter som finns utnyttjas på bästa sätt. Det är också viktigt att vi har en fortlöpande teknikförbättring. Frågan om omloppstiden för skattemål i länsrätterna är en gammal fråga. Om ett beslut fattades som skulle innebära en alldeles fix tidsgräns, skulle det bli svårigheter i länsrätterna när det gäller ett ändamålsenligt anordnande av arbetet. Därför finns det inte heller nu anledning för riksdagen att följa de förslag på detta område som återfinns i några av de väckta motionerna. Utskottet uttalar att det går att förkorta handläggningstiden genom att mål avgörs utan att den skattskyldiges motpartsinlaga avvaktas. Mål avgörs alltså utan den omgången när detta kan anses vara rimligt och bra. Frågan om ytterligare medel till utbildning av nämndemän och till information till dessa är också en fråga som är känd sedan tidigare. Det är bara att konstatera att medel finns avsatta inom domstolsverkets ram. Vidare finns det medel kvar på ett tidigare särskilt anslag om 5 milj.kr. just för utbildning och information för nämndemän. Miljöpartiets reservation 6 handlar om utbildningsinsatser på miljörättens område. Utskottet konstaterar att det för närvarande är domstolarna som gör avvägningar i fråga om de utbildningar som domarpersonalen skall kunna delta i. Naturligtvis övervägs därvid också utbildningen på miljörättens områdde. Inom parentes konstaterar jag att Krister Skånberg i praktiken har gett upp när det gäller denna reservation. I ett annat sammanhang i utskottet har han ju använt de pengar som han anser finns kvar -- men frågan är ännu inte avgjord. Herr talman! Frågan om tillsättningarna av domare behandlades i fjol i ett betänkande. Birgit Henriksson, som företräder moderata samlingspartiet, talade med stor emfas om vikten av att man har tilltro till domstolarna och av att man kan lita på domstolsavgörandena. Allt detta -- delvis kan det här t.o.m. kallas för retorik -- innehåller naturligtvis en kärna av sanning och vikt, och här är vi naturligtvis överens. Men, Birgit Henriksson, en liknande motion avstyrktes i fjolårets betänkande i detta sammanhang med motiveringar som visar att utskottet bestämt tog avstånd från en sådan ordning som skisseras i motionerna. Ett bifall skulle inte endast innebära ett avsteg från regeringsformens regler om tillsättningen av domartjänster, utan det skulle också -- enligt utskottets uppfattning -- oundvikligen komma att medföra en politisering av tillsättningsförfarandet. Detta skulle kunna få svåra konsekvenser för tilltron till rättsväsendet. Hela utskottet var överens om den bedömningen av motionen utom moderata samlingspartiets företrädare. Trots den övertygande bevisningen och det resonemang som fördes återkommer man starkt till den typen av yrkande. Även om jag redan tidigare har yrkat avslag på reservationerna, vill jag återigen upprepa avslagsyrkandet till denna reservation. Det är viktigt att vi inte ger oss in i ett förfarande som leder till en politisering av tillsättningen av domaretjänsterna. I reservation 8 behandlas frågan om bisysslor för jurister på höga tjänster. Jag vill göra två hänvisningar. Frågan är reglerad dels i regeringsformen och i rättegångsbalken, dels i lagen om offentlig anställning. Justitieministern har i särskild ordning i kammaren konstaterat att enligt hennes uppfattning de begränsningar som nu finns är tillräckliga i det avseendet. Reservation 9 handlar om oberoende domstolar. Det är naturligtvis mycket klokt av vänsterpartiet att avstå från att följa upp reservationen. Den har en felaktig utgångspunkt, nämligen att det skulle ha förekommit någon olaglighet i personalkontrollen i samband med det s.k. buggningsmålet. Det är ingalunda fallet. En kontroll av det slag som gjordes ingick helt i de regler som finns. Eftersom vänsterpartiet har klivit av reservationen är det väl lämpligt att miljöpartiet gör vänstern sällskap på den resan. Till sist har vi frågan om övergrepp i rättssak. Britta Bjelle sade att det råder delade meningar i sakfrågan mellan majoriteten och de som står för reservationen. Det är att läsa ut mer av betänkandet än vad som faktiskt står där. Majoritetens uppfattning utgår från att våldskommissionen har lagt fram förslag av liknande innebörd till regeringen och att frågan om skärpning av straffet när det gäller övergrepp i rättssak för närvarande är föremål för beredning i justitiedepartementet. Därför är det inte nödvändigt att göra något uttalande från riksdagens sida.

Herr talman! Jag började, Göran Magnusson, med att påpeka att vi är i slutet av en treårig försöksperiod när det gäller budgetering för domstolsväsendet. Det är en av anledningarna till att vi moderater har talat om vad vi tycker för framtiden. Diskussionerna ger en fingervisning för vad vi kommer att tala om när nästa treårsbudget skall diskuteras. Göran Magnusson tog vidare upp det moderata förslaget om ett annat tillsättningsförfarande. Det är just för att undvika en politisering, för att vara helt oväldig som vi stöder detta förslag. Det har visat sig att i många länder hyser människor misstro till sina domare bl.a. på grund av det sätt som de tillsätts på. Vi har talat om en tjänsteförslagsnämnd. Den skulle vara en garant för att utnämningarna sker utan att ovidkommande hänsyn tas och på ett från rättssäkerhetssynpunkt oantastligt sätt. Vi kommer inte med fixa och färdiga förslag utan ger många alternativ. Bl.a. har vi påpekat att ordföranden i Sveriges advokatsamfund borde få säte och stämma i denna nämnd. Det som garanterar att det inte blir en politisering och att tilltron till tillsättningarna höjs är att de sker offentligt, vilket i dag inte sker annat än i tredje gradens tjänstetillsättningar. Där finns detta förfarande. Göran Magnusson kan väl inte påstå att det skulle vara politiserade och konstiga tillsättningar i de fall där en sådan nämnd redan arbetar. Jag förstår inte diskussionen.
Herr talman! Vi i centern anser att nuvarande handläggningstider i taxeringsbesvär är oacceptabla och att de bör kortas. Ett sätt att gå till väga är att sätta ut en tidsgräns. Detta är inte Göran Magnusson och socialdemokraterna beredda att gå med på, trots att det tidigare fanns en sådan gräns. Är ni socialdemokrater tillfredsställda med nuvarande ordning när det gäller handläggningstiderna? Om ni inte är det, vad menar ni då att man skall göra? Detta är ett konkret förslag från centerns sida. Vi efterlyser naturligtvis förslag från regeringens sida och inte bara kommentarer om att regeringen inte är beredd att göra något nu. Det är inte ett svar som är tillfredsställande för den situation som många befinner sig i. Jag ställer samma fråga när det gäller övergrepp i rättssak såsom hot mot vittnen. Är ni socialdemokrater tillfredsställda med nuvarande ordning? Jag medgav i mitt inlägg att det inte är särskilt vanligt med övergrepp, hot och repressalier mot vittnen i Sverige i dag. Men samtidigt sade jag att detta ökar. Det måste vara oroande även för socialdemokraterna. Det är inte bara vi i centern som har tagit upp dessa frågor i motioner utan även brottskommissionen. Det har ni socialdemokrater själva hänvisat till. Inte kan ni vara tillfredsställda med situationen. Det räcker inte med att svara dessa vittnen som i dag är oroade med att ni bereder frågorna. Ni socialdemokrater i riksdagen måste väl ha en egen syn och uppfattning om hur ni vill ha det. Ni borde ju kunna ge de signalerna till ert eget departement, att ni t.ex. är beredda att skärpa straffpåföljden.
Herr talman! Jag vill ta upp samma frågor som Ingbritt Irhammar tog upp. När det gäller långa handläggningstider för skattemål, trodde vi alla att länsrätterna så småningom skulle kunna beta av sina balanser och få till stånd kortare handläggningstider. Men trots att länsrätterna är den enda domstolsverksamhet som verkar ha en något så när oförändrad arbetssituation, nästan alla de andra domstolarna har fått ökad belastning, har man ändå inte lyckats pressa tiderna för skattemål. Ett mål som ligga uppåt två år är till stor olägenhet för den enskilde. Men det ger också svårigheter för polisen och åklagaren att fortsätta att utreda t.ex. ekonomisk brottslighet när skattedomstolarnas handläggningblir så långvarig i länsrätterna som i dag. Det är hög tid att försöka komma till rätta med de långa handläggningstiderna. Man har inte nått någonstans på det området. Därför måste man nu börja fundera på en lösning. Vi tycker att en sådan lösning kunde vara så som framgår av centerns motion. När det gäller övergrepp i rättssak säger Göran Magnusson att frågan är föremål för beredning i justitiedepartementet. Det är ju lovvärt. I detta fall gör jag precis som Ingbritt Irhammar. Jag efterlyser en politisk åsikt från det största partiet i riksdagen: Anser ni att man borde förändra straffbestämmelserna när det gäller övergrepp i rättssak eller anser ni det inte? Eftersom ni inte skriver att ni anser att man borde förändra straffsatserna kan det bara betyda att ni inte tycker det. Det finns utmärkta möjligheter att i våldskommissionens betänkande läsa huruvida man anser denna fråga är viktig eller inte. Skälet till att den känns väldigt angelägen är att det i samhället i dag visar sig att allt färre människor vill ingripa i situationer med våld. Man ringer inte till polisen och anmäler om man ser våld på stan eller om någon misshandlas i samma hus som man själv bor i. Vi drar oss för att ge oss till känna när vi vet att brott begås. Den utvecklingen har funnits en tid. Då måste man fundera över vad som skall göras. Ett sätt är att stärka vittnets säkerhet, och det kan man bl.a. göra genom att skärpa straffbestämmelsen.

Herr talman! Göran Magnusson talade om att jag använde samma budgetpengar två gånger. Det var i alla fall så jag uppfattade honom. Jag tror på återanvändning. Det finns många exempel på att pengar kan göra dubbel och flerdubbel nytta. Jag vet också att det finns oppositionspartier som inte tar ekonomiskt ansvar för sina förslag. Herr talman! Så gör inte vi i miljöpartiet. Vi har i vår gröna statsbudget reserverat medel för att kunna stödja andra partiers förslag om de är viktiga. I detta speciella fall har vi dessutom själva anvisat pengar i vår budget. För att undvika missförstånd tvingas jag yrka bifall till reservation nr 6, anslag till domstolarna m.m. Herr talman! När det gäller domares bisysslor upplyste Göran Magnusson om att vår justitieminister är nöjd med nuvarande tillstånd. De uppgifter som jag har till mitt förfogande gör att jag inte är nöjd, utan snarare oroad. Många höga domare använder en stor del av sin tid, sitt intresse och sitt kunnande på bisysslor. Jag menar att det skulle vara bättre för svenskt rättsväsende om de använde sina resurser i det ämbete som de är utnämnda till. Vi vidhåller vår uppfattning när det gäller den reservationen. Jag nöjer mig med att ställa mig bakom den utan att yrka bifall. När det gäller reservation nr 9, herr talman, står jag inte som reservant. Jag tillät mig bara påpeka att jag har sympati för de synpunkter som ligger bakom vänsterpartiets reservation, men vi har där inte reserverat oss.
Herr talman! Birgit Henriksson försvarar moderata samlingspartiets ståndpunkt att inte ge ytterligare resurser till domstolsväsendet med att det är en pågående treårsbudget. Samtidigt för partiet, i sällskap med vissa andra partier, många resonemang om att det behöver tillföras resurser. Det är klart att vi socialdemokrater, de som arbetar i domstolsväsendet och den rättssökande allmänheten skulle vara intresserade av att veta vilka resurser som moderata samlingspartiet är beredda att satsa i domstolsväsendet. När det gäller tillsättningen av vissa domare vidhåller jag den breda utskottsmajoritetens uppfattning från fjolårets handläggning av en liknande motion, nämligen att detta skulle leda till en politisering. Om konstitutionsutskottet exempelvis skall utse ett antal personer som arbetar med denna fråga, leder det mycket ofelbart till en politisering. Det är just detta som Birgit Henriksson vill undvika. När det gäller handläggningen av taxeringsmål är det fråga om vilka resurser som man ytterst har att sätta till i domstolsväsendet. Att besluta om en tidsgräns -- i detta fall på ett år -- ger inga ytterligare resurser till länsrätterna utan endast ändrad ordning av handläggningen så att man måste skjuta på en del andra mål för att handlägga taxeringsmålen. Länsrätten har ett stort bekymmer i sin handläggningsordning. Det är de förtursmål som finns bl.a. inom socialtjänstlagstiftningen, t.ex. lagen om vård av unga. Det här handlar ytterst om ytterligare resurser. Vi är långt ifrån nöjda med handläggningstiderna. Vi ser fram emot att den nya taxeringsordningen och andra effektiviseringar som kan åstadkommas leder till kortare handläggningstider. Det är klart att den som ligger i en taxeringstvist skall naturligtvis få sin rätt prövad så fort som möjligt. Beträffande frågan om övergrepp i rättssak är det under socialdemokratisk ledning som våldskommissionen har lagt fram sina förslag. Det finns väl egentligen ingen annan uppfattning i den frågan. Det är snarare så att det från oppositionspartiernas sida finns ett behov att markera en ståndpunkt av rent opinionsmässiga skäl. Inget vittne blir mindre eller mera hotat av att vi här i riksdagen gör ett uttalande i denna fråga. Det är först när vi får en proposition som vi kan ta ställning till detta. Detta skall vi naturligtvis göra när propositionen kommer. Till sist vill jag till Krister Skånberg säga några ord om återanvändning. Det handlade inte om återanvändning. Det handlar om att Krister Skånberg har 2 milj.kr. för detta ändamål i sin budget. Dem har han gjort av med på domarutbildningen. I ett senare betänkande tar han samma pengar och använder dem ytterligare en gång. Krister Skånberg har gett upp reservation 6 och räknar med att få stryk där och då kan han använda pengarna en gång till. Det kallar inte jag för återanvändning.

Välkomna till den nya frågestunden, som vi på försök skall hålla här i kammaren tre gånger i vår. Jag hoppas på precisa frågor, raka svar och gott humör.
Herr talman! När det gäller utrikesfrågor debatterar vi vanligtvis bistånd, mänskliga rättigheter och nedrustning, och miljöfrågorna har alltmer kommit i centrum. Nu har centern lagt fram ett förslag till riksdagen, och jag skulle vilja höra Sten Anderssons syn på det. Det skall bli en stor global miljökonferens i Brasilien 1992. Vi vill inrätta en global miljöfond till stöd för fattiga länder. Är Sten Andersson och regeringen beredda att stödja en sådan tanke, och anser regeringen att den är nödvändig?

Herr talman! Det går knappast en dag utan att det här i Sverige förekommer incidenter med rasistiska eller invandrarfientliga inslag. Jag vill fråga vice statsministern, med hänsyn till att det t.o.m. är värre i andra länder, om regeringen är beredd att ta något initiativ för att försöka sätta stopp för rasism och invandrarfientlighet. Det gäller ett initiativ på hög nivå både på det internationella planet och i
Herr talman! I den mån man i dag kan se att det finns sådana tendenser till hårdnande klimat, så har de i långa stycken ett intimt samband med de villkor under vilka människorna lever, både invandrare och flyktingar och de människor som finns kring dem här hemma i Sverige. Den allra största frågan, som nu seglar fram med förödande kraft, gäller hotet mot sysselsättningen och en ökande arbetslöshet, som kommer att slå hårdast mot invandrare och flyktingar och mot de grupper som känner sig hotade av en invandring. Det viktigaste som en regering kan göra i det här läget är att föra en offensiv och kraftfull politik mot arbetslösheten. Det har vi sysslat med i ett par år, och vi kommer att fortsätta med det också i de led där det handlar om att kämpa mot arbetslösheten. Till detta kommer sedan ett antal initiativ, som man kan återkomma till mera i detalj när man vill diskutera internationella initiativ osv.
Herr talman! I januari gjorde regeringen bedömningen att den öppna arbetslösheten mot slutet av året inte skulle komma att bli högre än 3,5 %. Det var en uppenbar skönmålning. Nu skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern om hon i dag vågar ha någon uppfattning om hur hög den öppna arbetslösheten faktiskt kommer att bli mot slutet av året.
Herr talman! Jag får väl göra som i England och vända mig till den högt värderade ledamoten för Ja, Stockholms stad; det är bara det att länet är så mycket bättre. När det gäller arbetsmarknadsläget för det här året får regeringen nu bedömningarna både från AMS och från konjunkturinstitutet och skall lämna en samlad redovisning inom den närmaste veckorna. Men jag vet också, till skillnad från Carl Bildt, att mycket av detta går att påverka genom att man står på två ben i arbetslöshetsbekämpningen -- genom att man både bekämpar inflationen och kostnadskrisen och gör aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag lovar Carl Bildt att både jag och regeringen står på båda dessa ben också i fortsättningen.
Herr talman! Får jag då fråga den högt värderade ledamoten för Stockholms län: Om nu den öppna arbetslösheten är någonting som regeringen kan påverka och bestämma över, hur kan det då komma sig att vi nu kan säga att den kommer att bli så mycket högre i slutet av året än vad regeringen trodde för bara någon månad sedan? Är inte det, högt ärade ledamot, ett misslyckande?
Herr talman! Arbetslöshet är alltid ett misslyckande, både för samhället, för politiken och för de människor som drabbas av den. Vad jag har hävdat, och vad regeringen har hävdat under många år, är att man måste våga ge sig på båda dessa saker -- bekämpa den öppna arbetslösheten med arbetsmarknadspolitik och bekämpa inflationen. Hade t.ex. Carl Bildt och andra här i riksdagen för ett år sedan velat vara med och bekämpa kostnadsläget genom de förslag vi då lade fram, så hade våra förutsättningar i dag sett annorlunda ut.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Sverige har ju i många sammanhang stött olika befrielserörelser. I dag pågår en kamp, främst i Irak och i Turkiet, för kurdernas självständighet. Kan Sverige ställa upp och stödja den befrielsekampen?

Herr talman! Estland förbereder sig för att eventuellt skaffa en egen valuta, och det har från Estlands regering till den svenska framförts önskemål om att Sverige skulle trycka och betala de nya sedlarna. Sverige skänkte tidigare bort Estlands guldreserv. Kan regeringen mot denna bakgrund tänka sig att ställa upp på det här önskemålet från Estland?
Herr talman! Utan att i detalj vara insatt i frågeställningen vill jag säga att det i första hand torde vara fråga om i vilken utsträckning den del av riksbankens verksamhet som ligger under Tumba sedeltryckeri, Tumba pappersbruk etc., har med detta att göra. Det gäller alltså i botten en affärsuppgörelse -- vem som skall konstruera och sedan producera mynt och sedlar. Först därefter kan det, såvitt jag förstår, bli en diskussion om i vilken utsträckning Sverige skall medverka till att finansiera en del av denna produktion. Den affärsuppgörelse som rimligen ligger i botten kan alltså sedan i vanlig ordning diskuteras när det gäller finansiering och refinansiering. I övrigt har jag ingenting som jag kan meddela i form av detaljerad kunskap.

Herr talman! Hur ser utrikesministern på möjligheterna att övertyga ryssarna om att de bör sluta med provsprängningarna vid Novaja Zemlja, som ju ligger bara ett 70-tal mil från vår gräns?

Herr talman! I dag är det vårdagjämning. För den svenske skattebetalaren blir det vårdagjämning först när den mörka delen av inkomståret, dvs. då hela inkomsten går till skatter och offentliga avgifter, inte överstiger den ljusare delen av inkomståret, när man får disponera hela inkomsten själv -- dvs. när skatter och avgifter uppgår till högst till 50 % av BNP. När kommer detta att inträffa vid fortsatt socialdemokratisk politik?
Herr talman! Jag tycker att det är klokt, när man diskuterar de offentliga utgifterna och skatterna, att se dem i ett sammanhang. Om man skall sänka skattetrycket, skall man göra besparingar. Vi möter krav på stora anslag till olika områden. Sjukvården är ett mycket angeläget område. Det gäller också pensionärernas villkor, en god omvårdnad och omsorg om barnen, en skola som vi kan göra bättre, bistånd till nära och fjärran länder. Detta är mycket stora önskemål, som vi gärna skulle vilja möta. De måste vägas mot den ambition som Hugo Hegeland redovisar -- att sänka det totala skattetrycket. Därför finns det ingen enkel matematik som innebär att vi kan säga att så här mycket kan vi sänka skattetrycket. Om vi vill ha ett bra samhälle med god vård och omvårdnad, med trygghet -- då får vi betala för det. Jag känner mig, i alla de svåra avvägningar vi gör internt, som skattebetalarnas sista utpost. Jag skall hålla emot sådant som jag med mitt hjärta kan anse vara mycket angeläget, för jag ser också problemet med att finansiera det. Vi måste ha båda de här ambitionerna. Det gäller att kunna stå emot skattebetalarna och säga: Så här mycket kostar det, och det måste vi ta in. Det gäller också att stå emot olika anspråk som vi möter och säga att vi inte kan klara allt på en gång. Vi skall försöka få en så god tillväxt i vår ekonomi att resurserna räcker för många av de önskemål vi möter -- och att vi samtidigt kan sänka utgifternas andel av samhällsekonomin. Jag tror att vi därigenom kan förbättra vårt välfärdssamhälle på många sätt. Men jag är inte beredd att lägga fast en viss siffra och säga att vid en viss tidpunkt skall vi ha nått dit. Vi måste klara de här ambitionerna samtidigt.
Herr talman! Jag vill till kommunikationsminister Georg Andersson ställa samma fråga som ställdes av folketingsledamoten Sten Gerde, sf, i tisdags i folketinget: Varför väljer ni en ''beskidt'' teknologi för Öresundsförbindelsen, när ni kunde välja en ren -- dvs. en kombinerad bil och järnvägsbro i stället för en borrad järnvägstunnel?
Herr talman! En kombinerad bro mellan Malmö och Köpenhamn kommer att fylla ett mycket viktigt kommunikationsbehov. Vi knyter samman Sverige och Danmark -- knyter samman Skandinavien och kontinenten. Det är en förbindelse som tillgodoser behovet av transporter, både bilburna och järnvägsburna. Jag vill i detta sammanhang betona att om man skall åstadkomma en järnvägsförbindelse som kan finansieras, så måste det ske i form av en kombinerad förbindelse. I den kombinerade förbindelsen kommer järnvägsdelen att vara den kostnadsmässigt största. Den finansieras huvudsakligen genom att vägförbindelsen kommer att gå med överskott. Enbart en järnvägsförbindelse går icke att finansiera; den skulle kräva mycket stora subventioner under lång tid framöver. Vi kan använda pengarna på ett bättre sätt. Med en kombinerad förbindelse får vi en bra och effektiv kommunikationsled mellan

Herr talman! Hur tänker finansministern finansiera det budgetunderskott som uppstår genom tillbakadragna förslag -- det gäller t.ex. samordningen av sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring -- och genom de nya utgifterna, t.ex. extra KBT och de extra insatser som kan behövas för sysselsättningen?
Herr talman! Jag har för avsikt att återkomma till riksdagen och på sedvanligt sätt i kompletteringspropositionen redovisa de förslag och åtgärder som kan behövas. Vi håller nu på att få in underlag i form av konjunkturbedömning. Vi får också våra egna beräkningar av statens utgifts och inkomstsituation. När detta material finns tillgängligt kan regeringen ta ställning, och jag skall alltså redovisa det på vanligt sätt. Men för dagen kan jag inte ge något besked.
Herr talman! För en knapp vecka sedan presenterade finansdepartementet ett förslag till mångdubbling av det statliga ägandet i Sverige. Jag tänker på förslaget att låta AP-fonderna köpa aktier för upp till 250 miljarder kronor. Jag har en mycket enkel fråga till finansminister; den kan med fördel besvaras med ja eller nej. Anser finansministern att en socialisering av de svenska företagen bidrar till en bättre ekonomisk utveckling i Sverige?
Herr talman! Jag anser att pensionsfonderna skall förvaltas väl. De skall få en god avkastning så att vi, när vi är gamla, kan få bra pensioner, och så att vi inte behöver ta ut så höga avgifter. Det är motivet bakom förslaget.
Herr talman! Detta har ingenting med pensioner att göra. Vad jag frågade var: Anser finansministern att mera statliga ägande och mera socialisering hjälper till att lösa Sveriges ekonomiska problem -- ja eller nej?
Herr talman! Försäkringsbolagens fonder kan placeras i aktier, och jag anser att det är till gagn för pensionerna att också kunna använda AP-fonderna på samma sätt.
Herr talman! Då måste jag tolka svaret så, att finansministern anser att en socialisering ökar möjligheterna att skapa en bättre ekonomi i Sverige. Kan finansministern anföra något enda exempel på att en socialisering leder till bättre välstånd?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

Herr talman! Finansministern skulle säkerligen vara utomordentligt väl lämpad att svara på den frågan, men det blir kanske litet tjatigt att se honom gå upp och ner hela tiden, så låt mig vara med en stund, för det här är skojigt! Vi kan diskutera länge hur mycket bidragsberoendet ökar och minskar. Om man isolerar en fråga så här rakt upp och ner från verkligheten i övrigt kan man få till stånd en lustig men föga klarläggande diskussion mellan golvet och podiet. Vad det ytterst handlar om är i långa stycken människors förutsättningar och möjligheter att leva på de inkomster som de har. Det är i sin tur bl.a. en funktion av sådana saker som den högt värderade frågeställaren ofta ägnar sig åt, nämligen skattetrycket, men också i betydande utsträckning av människors möjligheter att arbeta och att göra det under sådana villkor att inflationen inte tar alltför mycket av det som de tjänar på sitt dagliga värv. Helt följdriktigt har för det första regeringens politik under de senaste åren varit inriktad på att i vårt land införa ett nytt skattesystem, som premierar arbete, sänker skatten på arbete och höjer den på kapital. För det andra har politiken sedan våren 1989 varit inriktad på att pressa tillbaka inflationen. Åtgärder som t.ex. momshöjningar som skall pressa tillbaka den ekonomiska aktiviteten är alltid mycket obehagliga. Kammaren har inte varit road av förslagen, lika litet som det roade kammaren att ta emot förslag om lönestopp, prisstopp, fredsplikt som kom att kallas strejkstopp, osv. I två år har vi nu försökt att attackera inflationen, med begränsad framgång eftersom vi inte kunnat samla oss som regering och riksdag till en kraftfull politik för detta. Man börjar nu skymta grundläggande sammanhang bakom de förhållanden som människor brottas med i den mån de nu har blivit i stigande grad bidragsberoende. Där någonstans skulle en klarläggande debatt kunna börja -- men bara börja.
Herr talman! Jag vill fråga kommunikationsminister Georg Andersson, litet grand som en följdfråga till det som anfördes av Öresundsbron. Man får det intrycket att miljön kommer att förbättras av att den här bron byggs. I folketingsdebatten häromdagen framhölls det att vi kanske behöver bygga många broar för att förbättra miljön här i Skandinavien. Vilka fler broar tänker sig Georg Andersson att bygga för att förbättra miljön i Sverige och i Skandinavien i övrigt?
Herr talman! Jo, vi kan nog bygga broar och förbättra miljön, men Öresundsbron skall inte tillkomma i första hand för att förbättra miljön. Den skall dock omgärdas med stränga miljökrav, som uppfyller de villkor som vi rimligtvis har anledning att ställa i det sammanhanget. Men huvudfrågan gällde finansieringen, och bron skall finansieras med avgifter på dem som trafikerar den, såväl på järnvägstrafiken som på bilismen. Det är bra att Kjell Dahlström ställer denna fråga, så att jag inför detta ovanligt stora auditorium kan klargöra att det icke är skattebetalarnas pengar som skall finansiera Öresundsbron. Det har ibland i vulgärdebatten gjorts gällande att vi tar ifrån glesbygden för att satsa på en Öresundsbro. Så är icke fallet, utan det är när Kjell Dahlström, jag och andra åker på bron som vi skall betala avgifter och därmed finansiera bygget.
Herr talman! Kan Georg Andersson ge några garantier beträffande den prispolitik som skall föras med avgifterna på bron?
Herr talman! Jag ber att få återkomma med en mera utförlig redovisning av det avtal som jag förhoppningsvis inom de allra närmaste dagarna kan teckna med min kollega Kaj Ikast i Danmark, och därefter med en proposition till riksdagen. I det sammanhanget är jag beredd att utförligt redovisa de ekonomiska kalkylerna och alla de övriga beslut och ställningstaganden som ligger bakom det här projektet.

Herr talman! Viola Claesson frestar mig mycket starkt, men jag vet inte om det är lovligt, att göra en enkät för att ta reda på hur många som har rest på inlandsbanan under de senaste två åren.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. När finansministern för någon dag sedan besökte Bryssel framkom att ett närmande till det europeiska valutasamarbetet i form av en ecu-anknytning blir aktuellt i april. Sedan några veckor tillbaka stiger dollarn och har gått upp från 5:50 till 6:00 kr. Det betyder att kronan samtidigt apprecieras mot D-marken, vilket inte stämmer med förhållandena när det gäller konkurrenskraften mellan de två berörda länderna. Min fråga är: Varför vänta till i april när på det här viset villkoren för en ecu-anknytning försämras för varje dag som går?
Herr talman! Lars Tobisson har rätt så till vida att jag har besökt Bryssel och att jag har fört diskussioner om Sveriges förhållande till Gemenskapen. I det sammanhanget har man självfallet berättat om sina planer vad gäller valutapolitik. För vår del följer vi detta med intresse, men regeringens uppgift är att se till att inflationen varaktigt pressas ned, och det är politiken också inriktad på. Vi kan nu se framför oss en period med mycket stabilare priser än under den period som vi har bakom oss. Uppgiften att ta ställning till valutapolitiken åligger, som Lars
Herr talman! Ja, jag vet naturligtvis att det är riksbankens uppgift, men jag vet också att ett uttalande från finansministern och riksdagen spelar en roll i det här sammanhanget. Om nu finansministern är så säker på att inflationen redan är nere -- han har låtit distribuera ett diagram av den innebörden -- frågar jag återigen: Varför vänta, när förhållandena för varje dag blir ogynnsammare genom den nu pågående försämringen av kronans förhållande till D-marken och övriga EG-valutor?
Herr talman! Vi har ett intensivt arbete på gång på den svenska arbetsmarknaden för att växla om från inflationslöner till reallöner, återvinna konkurrenskraft och därmed trygga jobb i Sverige. Det arbetet är inte avslutat. Det är min förhoppning att det skall ge resultat under den närmaste tiden. Det är, som jag ser det, regeringens uppgift att få till stånd en stabilisering av vår ekonomi när det gäller priserna och inflationen. Den linjen kommer vi att driva med ihärdighet och konsekvens. Jag vill beträffande vår valuta säga att den uppvisar stabilitet och att den under en lång tid haft en anknytning som bidragit till den stabiliteten. I vilken utsträckning den skall förändras med hänsyn till det europeiska samarbetet är en fråga som vi får studera vidare. Ytterst är det riksbanken som avgör den.
Herr talman! Jag känner en viss oro för ungdomarnas situation på arbetsmarknaden nu, kanske speciellt för flickor och pojkar i glesbygden. Det beror på att antalet varsel ökar och att det blir allmänt kärvare på arbetsmarknaden. Jag skulle vilja fråga om arbetsmarknadsministern delar den oron och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.
Herr talman! Jag delar den oron. Det är den som till stor del ligger bakom att jag under många år tyckt att just arbetsmarknaden varit ett så viktigt område. Vi har lärt oss av erfarenheterna ute i Europa att när arbetsmarknaden viker är det ungdomarna som drabbas mest, först och störst. Det gäller framför allt de ungdomar Ewa Hedkvist Petersen talade om och de som har låg eller ingen utbildning. Det är därför det är så viktigt med de insatser staten nu gör med tyngdpunkt på utbildning, och det som man i regionerna måste göra för att bredda arbetsmarknaden. Mest saknar jag dock insikten hos företagen om att ungdomen kommer att vara en bristvara under hela 1990-talet. Företagen borde se längre än näsan räcker och försöka ta vara på ungdomens arbetskraft nu och bygga för framtiden. Vi skall i kompletteringspropositionen återkomma när det gäller förslag om hur själva arbetsmarknadspolitiken ytterligare kan inriktas för att stödja ungdomarna. Det vore viktigt om parterna, och inte minst arbetsgivarna, tänkte på att bygga för framtiden, att ändra sin arbetsorganisation, behålla ungdomarna och satsa på att höja deras kompetens och yrkeskunnande. Det kommer de att behöva.

Herr talman! Jag vill fråga Mona Sahlin om det verkligen är så klokt att sätta så snål budgetram för Samhall, att man måste minska antalet handikappade anställda med ca 1 800 personer i ett läge när den öppna arbetslösheten ökar. Handikappade har det svårast på den öppna arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att de svagare grupperna på arbetsmarknaden, som diskuterats tidigare här, invandrarna och de handikappade, har det svårt och får det svårare ju längre det dåliga läget på arbetsmarknaden håller i sig. Börje Hörnlund vet också bakgrunden till problemet just för Samhall. Man fick en flexibilitet när det gäller den egna timramen under en viss period på tre år. Den utnyttjade man så, att det har blivit den situation man har i dag. Jag diskuterar mycket med Samhalls ledning om detta. Men jag vill också betona att den verksamhet Samhall bedrivs i många län inom branscher som i dag har stora svårigheter. Det är också ett hot mot de handikappades arbetstillfällen inom Samhall. Därför är allt det övriga inom den ekonomiska politiken och stärkandet av dessa branscher oerhört viktigt också för Samhalls verksamhet. Jag skall återkomma till frågan om helheten för
Herr talman! Jag vill vända mig till Georg Andersson, som i ett tidigare frågesvar sade att en bro fyller ett viktigt kommunikationsbehov. Det finns många broar som behöver byggas. Jag vill föreslå att han omedelbart ger besked om när bron över kanalen i Södertälje skall byggas. Det är nästan ett år sedan den rasade, och ännu har vi inte fått något besked. Näringslivet inne i Mälaren drabbas mycket hårt. Varje gång man ställt frågan till Georg Andersson det senaste halvåret har han sagt ''inom kort''. När inträffar inom kort?
Herr talman! Vi kommer allt närmare ett beslut. Det finns här starka motstående intressen: vägtrafiken och kanaltrafiken. Det är en stor investering om man skall göra en öppningsbar bro som tillgodoser kanaltrafikens behov. En öppningsbar bro utgör också ett hinder i vägtrafiken. Många har velat yttra sig i den här frågan. De sista remissvaren har kommit in i dagarna, så nu har vi alla handlingar på bordet och kan gå till ett beslut. Men planeringsarbetet för att ordna en öppningsbar bro har fortgått under hela tiden. Vägverket har alltså inte förlorat tempo trots att vi av olika skäl inte kommit till skott när det gäller själva beslutet.

Herr talman! Varför straffar man? Svaret på denna fråga har i viss mån växlat från tid till annan. Det är två uppfattningar eller skolor som brutit sig mot varandra, allmänprevention och individualprevention. Kriminalpolitiken i Sverige har under lång tid formats under inflytande av den individualpreventiva uppfattningen, nämligen att straffets främsta syfte är att genom vård och behandling påverka lagöverträdaren så, att han inte begår nya brott. Denna inställning har emellertid ofta lett till att brottslingens intresse satts i första hand. I förhållandet mellan brottslingen och den som drabbas av brottet är det alltid den senare som är den svagaste. Det är brottsoffret som är den utsatte, inte brottslingen. En politik som inte utgår ifrån detta ställer sig på brottslingens sida. Numera erkänns av allt fler att den s.k. vårdideologin lidit skeppsbrott. Det nuvarande systemet bygger på en sammanblandning av vård och straff som är principiellt otillfredsställande. Vård kan ju inte anses vara någon naturlig reaktion på brott. Vård bör ges till människor som är i behov av det, oberoende av om de begått brott eller ej. Brottsbalken har inte heller utformats i något allmänt socialt syfte att sålla fram de medborgare i vårt land som är mest i behov av kriminalvård för att inte själva fara illa. Vi moderater anser att straffet i första hand syftar till att upprätthålla respekten för den handlingsnorm som straffbestämmelsen ger uttryck för. Straffets främsta ändamål måste alltså vara att avhålla människor från att begå brott. Detta kräver i sin tur att ett brott skall följas av straff och att straffet skall innehålla ett visst mått av obehag. Samtidigt skall straffet vara rättvist och det skall råda proportionalitet mellan brott och straff. Straffet bör i första hand bestämmas med utgångspunkt från brottet, inte med hänsyn till brottslingens person. Rättskipningen syftar inte till att diagnostisera och behandla individer som uppvisar symptom på social avvikelse, utan till att tydliggöra lagstiftarens budskap att vissa handlingar är förkastliga. Moderata samlingspartiets kriminalpolitiska program som syftar till att återställa respekten för lag och ordning bygger på den allmänpreventiva åskådningen. Detta leder till att vi moderater anser att det nuvarande påföljdssystemet måste förändras. Domstolarna bör i princip inte utdöma påföljder som i själva verket huvudsakligen innebär vård. Den stora mängd av påföljder och påföljdskombinationer som finns i brottsbalken är dessutom ägnade att hos allmänheten skapa oklarhet om vilken påföljd som är allvarligast. Till detta kommer att vissa påföljder knappast alls innehåller något moment av straff. Påföljderna i brottsbalken bör samordnas och ges beteckningar som svarar mot deras innehåll. Det bör i fortsättningen endast finnas tre typer av påföljder: böter, villkorligt fängelse och fängelse. Villkorligt fängelse skall kunna kombineras med övervakning, samhällstjänst och kontraktsvård. Särskilt beträffande unga brottslingar kan sådana lösningar vara erforderliga. I konsekvens med vad jag nu sagt bör beteckningen Principen om att ett brott skall följas av straff kräver förändringar i lagen när det gäller reglerna om återfall i brott. Utgångspunkten för påföljdsregleringen vid återfall måste vara att det skall vara en försvårande omständighet att ha återfallit i brott. Nuvarande regler tillåter emellertid inte ett tillräckligt hänsynstagande till återfallet vid straffmätningen. I den proposition som ligger till grund för de nuvarande bestämmelserna om återfall har justitieministern uttalat att bestämmelsen om straffskärpning vid återfall inte är avsedd att medföra någon mer allmän straffskärpning, utan att straffskärpning endast bör komma i fråga i sådana fall där återfallssituationen framstår som särskilt anmärkningsvärd. Förutom återfall i synnerligen allvarlig brottslighet har justitieministern förklarat sig avse bl.a. upprepad och vanemässig grov tillgreppsbrottslighet. Med allvarlig brottslighet har justitieministern menat att straffvärdet för såväl den gamla som den nya brottsligheten skall vara minst ett års fängelse. Med den här regleringen är emellertid möjligheterna till straffskärpning för återfallsbrottslingar alltför begränsade. Det är exempelvis tämligen sällsynt att så långa fängelsestraff som ett år utdöms. I praktiken kan flertalet vanebrottslingar fortsätta sin verksamhet. Det måste därför på ett klarare sätt än nu slås fast i lagen att det är en försvårande omständighet att ha återfallit i brott. Hänsyn till återfallet måste kunna tas även om straffvärdet för brottsligheten understiger ett års fängelse. Likaså bör det vara möjligt att förverka villkorligt medgiven frihet i större utsträckning än vad som nu är fallet. Straffet bör också kunna skärpas även om villkorligt medgiven frihet förverkas. Herr talman! Utvecklingen av brottsligheten har visat att det är nödvändigt att på ett tydligare sätt än för närvarande markera att en villkorlig dom är ett villkorat straff. Den nuvarande ordningen, som innebär att såväl allmänheten som den dömde ofta uppfattar påföljden villkorlig dom som ett frikännande, är inte acceptabel. Villkorlig dom bör därför bytas ut mot dom på villkorligt fängelse, vilket innebär att ett fängelsestraff utdöms men att anstånd medges med verkställigheten av straffet. Om den dömde begår nya brott under en viss prövotid skall fängelsestraffet i princip avtjänas. En dom på villkorligt fängelse skall kunna kombineras med övervakning. Men detta skall ske endast i de fall då detta kan bedömas bli verkningsfullt. Det är alltså inte meningen att påföljden villkorligt fängelse regelmässigt skall förenas med övervakning. Nuvarande system där domar på skyddstillsyn mer eller mindre slentrianmässigt beslutas av våra domstolar, är otillfredsställande och kräver onödigt mycket resurser inom frivårdsorganisationen. Inslaget av straff i påföljden skyddstillsyn är för övrigt mycket litet. Skyddstillsynen vilar på en ''vårdfilosofisk'' grund och finns därför inte med i det moderata påföljdsförslaget. Man kan knappast heller räkna med några behandlingeseffekter inom ramen för en vanlig skyddstillsyn. Övervakningstiden är visserligen ett år, men kontakterna mellan övervakare och klient är i många fall sällsynt förekommande. Det s.k. Sundsvallsförsöket visade t.ex. att kontakterna i bästa fall bara var 12--18 timmar per år. Det är också ganska vanligt att den som dömts till skyddstillsyn återfaller i brott. Påföljden skyddstillsyn bör följaktligen avskaffas. När det gäller villkorlig frigivning från fängelsestraff har vi i dag ett system som mer än något annat inom kriminalpolitiken upprört allmänheten under de senaste åren. När den s.k. halvtidsfrigivningen infördes år 1983 var moderata samlingspartiet det enda parti som motsatte sig beslutet. Vi har konsekvent vidhållit vår kritik och i dag även fått stöd av andra partier. T.o.m. den socialdemokratiska regeringen har börjat röra sig i vår riktning, även om den socialdemokratiska inställningen fortfarande är en egendomlig blandning av både ja och nej. Justitieministern har sagt att ändrade regler om villkorlig frigivning inte få leda till generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna. Vad justitieministern menar måste alltså vara att halvtidsfrigivningen kan avskaffas bara under förutsättning att det samtidigt sker en generell sänkning av straffskalorna. En sådan förändring kan vi moderater emellertid aldrig acceptera. Halvtidsfrigivningen är en av svensk kriminalpolitiks största skandaler genom tiderna. Den är en produkt av socialdemokratisk flumpolitik och bör så fort som möjligt avskaffas. Enligt vår mening skall det straff som utmätts i princip avtjänas. Om villkorlig frigivning skall förekomma skall det vara en belöning för gott uppförande och inte kunna ske förrän större delen av straffet avtjänats. De som ådömts fängelsestraff är ofta notoriska vanebrottslingar. När denna kategori av personer slipper avtjäna hela strafftiden ges de följaktligen ökade möjligheter att begå fler brott. En undersökning som gjorts av forskaren Jan Ahlberg vid Brottsförebyggande rådet visar att införandet av halvtidsfrigivningen ledde till en ökning av den anmälda brottsligheten. De anmälda misshandelsbrotten ökade med 1 %, stöldbrotten De här procenttalen kan förefalla små. Men om man betänker att det varje år anmäls drygt 1,2 miljoner brott i vårt land inser man att halvtidsfrigivningen i praktiken medfört att tusentals människor varje år drabbas av brott helt ''i onödan'' -- om man nu kan använda det uttrycket.

En fråga som hör samman med frågan om halvtidsfrigivningen är regeringens förslag att lägga ned fängelset i Karlskrona. Vi moderater har den inställningen att en nedläggning inte bör ske, eftersom det framtida platsbehovet inom kriminalvårdens anstaltsorganisation kan förväntas öka när vårt förslag om att avskaffa halvtidsfrigivningen har genomförts. Men det finns flera skäl att behålla anstalten. Jag skall gå något närmare in på dessa, eftersom frågan är viktig ur många aspekter. Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona är en sluten lokalanstalt som tillhör Malmöregionen. I regionen finns förutom Karlskronaanstalten sex slutna lokalanstalter, nämligen Malmö, Helsingborg, Ystad, Växjö och två i Kristianstad. Den lagstiftning som reglerar kriminalvården bygger bl.a. på den s.k. närhetsprincipen, som innebär att närheten till frigivningsorten skall vara vägledande för placeringen av den intagne. Om man lägger ned Karlskronaanstalten leder detta till att sydöstra delen av Sverige blir utan sluten lokalanstalt, vilket i sin tur sätter närhetsprincipen ur spel i den delen av landet. Det skulle också innebära att Blekinge, vid sidan av Jämtland, blir det enda län i Sverige som saknar kriminalvårdsanstalt. Trots att Karlskronaanstalten är en sluten lokalanstalt tjänstgör den som något av en specialanstalt inom Malmöregionen, där rymningsbenägna, narkotikaaktiva och i övrigt svårbehandlade personer placeras. Härigenom kan man i det längsta undvika förflyttningar av intagna till mer avlägset belägna riksanstalter, vilka i första hand behövs för ett långtidsklientel, samtidigt som verksamheten vid övriga lokalanstalter inte behöver störas av svårbehandlade intagna i alltför hög grad. Detta hindrar inte att Karlskronaanstalten dessutom kan fungera som lokalanstalt i ordets egentliga bemärkelse och ta emot dömda som skall friges till Karlskrona eller Anstalten har nämligen goda möjligheter till differentiering av de intagna. Karlskronaanstalten är personalmässigt dimensionerad för 37 intagna och har från och till varit överbelagd. Enligt en bedömning som chefen för Malmöregionen, kriminalvårdsdirektören Clas Amilon, gjort, torde platsantalet kunna utökas till 45. Personalen på anstalten anser att platsantalet utan kostnad för byggnation kan ökas till 49. Under alla omständigheter torde det alltså finnas ytterligare platsreserver här. Personalen uppgår till 35 anställda. Därutöver tillkommer sex vikarier. Det nya häkte som snart står klart i Karlskrona kommer att kunna komplettera kriminalvårdsanstalten på ett fördelaktigt sätt. Personalorganisationerna har redan gjort upp en plan för hur de båda enheternas administration och vikarieanvändning skall kunna samordnas, varigenom man kan uppnå betydande rationaliseringsvinster som kommer både anstalten och det nya häktet till godo. Herr talman! Karlskronaanstalten fyller en viktig kriminalpolitisk funktion i sydöstra Sverige. Det vore kapitalförstöring att lägga ned den. Under senare år har betydande ekonomiska satsningar gjorts på anstalten. Så sent som 1990 byggde man ut brand och överfallslarmet. Jag vill påstå att ingen annan anstalt i Sverige har ett så modernt säkerhetssystem som det man har i Karlskrona. Det är inte utan anledning som Karlskronaanstalten används för intagna som är särskilt rymningsbenägna. Säkerheten har också ökats genom att all cellinredning har gjorts fast och att säkerhetsglas av mycket hög kvalitet installerats i samtliga celler. De regionalpolitiska aspekterna har jag inte berört. Men självfallet talar även dessa emot en nedläggning. Blekinge har i dag stora arbetsmarknadsmässiga problem. När det allmänt sett gäller förhållandena på kriminalvårdsanstalterna är det några frågor som måste beröras särskilt i det här sammanhanget. Det är först frågan om behandlingen av de långtidsdömda. För närvarande gäller att vissa intagna kan särbehandlas. Detta betyder att de placeras i sluten riksanstalt och endast kan beviljas permission under bevakning. Särbehandling kan enligt 7 § tredje stycket lagen om kriminalvård i anstalt ske beträffande den som har dömts till fängelse i lägst två år för grovt narkotikabrott och för den som har dömts till fängelse i lägst fyra år för annan brottslighet. Lagen bör här ändras så att reglerna om särbehandling kommer att gälla alla intagna som dömts till fängelse i lägst två år oavsett brottslighetens karaktär. Den som dömts till så långt fängelsestraff som två år har normalt sett gjort sig skyldig till mycket svår brottslighet, varför allmänhetens skyddsintresse måste sättas i första hand. Frågan om rymningar och misskötta permissioner har uppmärksammats alltmer under de senaste åren. Även om gränsen mellan de två begreppen är svävande -- det finns ju fortfarande de som vill göra gällande att spionen Stig Bergling inte rymt utan bara misskött en permission som han snart frivilligt återkommer ifrån -- är det i grund och botten ändå fråga om samma problem, nämligen att släpphäntheten beträffande de fängelsedömda är alltför stor. Oberoende av hur många procent antalet rymningar eller misskötta permissioner ökat under de senaste åren är reglerna för de intagna i de här avseendena ändå alltför uppmjukade. Det sker helt enkelt alltför många rymningar och missköts alltför många permissioner. Som huvudprincip måste gälla att det är oacceptabelt att en intagen kan avvika, vare sig det sker från anstalt eller under permission. Det är därför väsentligt att det initieras ytterligare åtgärder och sätts in särskilda resurser i det här avseendet. När det gäller permissioner måste reglerna stramas upp. Obevakade permissioner bör starkt begränsas för intagna som gång på gång återfaller i brott. När det gäller intagna som begått allvarliga våldsbrott och narkotikabrott bör permission endast undantagsvis få förekomma. Herr talman! Det förhållandet att vi moderater anser att begreppen vård och straff bör skiljas åt hindrar givetvis inte att vi tycker att det är viktigt att verkställighetstiden i anstalt tas till vara i syfte att hjälpa den intagne på fötter efter avtjänat straff. Många av dem som intas i anstalt har otvivelaktigt sociala, utbildningsmässiga, psykiska och medicinska problem. Kriminalvården bör underlätta den intagnes återanpassning i samhället. Ytterligare insatser måste göras för att förbättra hans möjligheter att klara sig själv efter anstaltstiden. Exempelvis torde en bättre utbyggd yrkesutbildning i anstalt vara av betydande värde. Samhället måste anses ha en särskild skyldighet att garantera de intagna en narkotikafri miljö under anstaltstiden. De intagna får aldrig, frivilligt eller genom påverkan från andra intagnas sida, bli missbrukare under fängelsetiden. För många människor skall ju anstaltsvistelsen faktiskt innebära en vändpunkt i livet. Det krävs därför särskilt kraftfulla åtgärder för att vi skall komma till rätta med narkotikan på fängelserna. Tyvärr är det i dag på det sättet att det är svårt att avtjäna ett fängelsestraff i Sverige utan att komma i kontakt med narkotika. Det händer att intagna begär att få bli inlåsta i isoleringscell för att slippa komma i kontakt med knark. Och det är ju verkligen uppochnedvända världen. Insmugglingsmetoderna blir alltmer raffinerade. Under de första månaderna 1991 har lika många beslag gjorts där man använt sig av nya och ovanliga metoder som under de senaste tio åren. Angelägenheten av att få bort narkotikan från våra fängelser är så stor att en del integritetssynpunkter måste ge vika för att detta skall uppnås. Hittills vidtagna åtgärder är inte tillräckliga. Kontrollerna av intagna och besökande måste skärpas ytterligare. Detta bör gälla också sanktionerna för dem som bryter mot reglerna. Tiden medger dock inte att jag går närmare in på den här frågan. Jag har redan pratat i 21 minuter. Jag hänvisar i stället till det som står i reservation 6. Eftersom jag sett det angeläget att uppehålla mig vid vissa huvudprinciper i moderat kriminalpolitik, har jag i detta sammanhang valt att inte heller gå närmare in på våra mer detaljerade synpunkter på samhällstjänst. Jag vill bara hänvisa till reservationerna 23, 24 och 25. Inte heller har jag direkt berört 1973 års kriminalvårdsreform. Den vill vi ha en utvärdering av. Det framgår av reservation 1. I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom alla de reservationer som den moderata utskottsgruppen framfört. Formellt yrkar jag dock bifall endast till reservationerna 3 och 26.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Kriminalpolitiken måste utgå från vad som i en rättsstat med humanitära ideal är effektivt för att minimera brottsligheten och för att tillgodose allmänhetens krav på rättstrygghet. Till de oavvisliga humanitära kraven hör att man måste sträva efter att den som har begått brott skall återföras till ett normalt, hederligt liv. Svårigheten med kriminalpolitik är bl.a. att vi inte med säkerhet vet varför vissa människor begår brott och vad som avhåller andra från att begå brott. Forskarna drar olika slutsatser och lämnar oss olika besked. Vi politiker måste göra egna bedömningar av de kunskaper som finns på området och sammanföra dem med vår egen ideologi. Folkpartiet liberalernas kriminalpolitiska hållning grundar sig på partiets liberala människosyn. Varje individ har en unik personlighet och förmåga att själv tänka och handla med eget förnuft och samvete. Vi tilltror människor kraft och förmåga att förändra sitt liv. Man skall inte bara se på människan utifrån vad hon varit utan lika mycket utifrån vad hon kan bli. Därför måste kriminalvården präglas av en stark känsla för den enskildes integritet, egenart och inre resurser. Man kan pressa ned en människa genom att kräva för mycket, men man kan också hämma henne genom att inte ställa krav som motsvarar hennes förmåga. Till dagens betänkande om anslag till kriminalvården har folkpartiet liberalerna fogat 13 reservationer. De grundar sig alla på den liberala människosyn som jag tidigare talat om. Jag tänker inte kommentera dem alla utan vill bara dröja vid några av dem och kommentera dessa. Den första och övergripande är den i vilken vi, liksom tidigare, kräver en parlamentarisk utredning och en översyn av kriminalvårdsreformen. Syftet är att en sådan utredning skulle klara ut om de mål som planerades och utformades redan på 1960-talet och som riksdagen fattade beslut om i början av 1970-talet fortfarande är realistiska och fortfarande skall gälla, och om vi i så fall anslår rätt mängd pengar. Det som hänt sedan dess -- vi har bl.a. fått narkotikabrottslighet och narkotikamissbruk inne på anstalterna -- gör ju att åtminstone ambitionerna bakom reformen är svåra att genomföra, minst sagt. Just narkotikafrågorna återkommer vi till i reservation nr 6, där vi menar att ytterligare ansträngningar måste göras för att få anstalterna fria från narkotika. Jag är medveten om att det inte finns några enkla lösningar på de här frågorna; i så fall hade de åtgärderna självfallet redan vidtagits. Men vi pekar på två principer som vi anser måste överges, nämligen närhetsprincipen och integritetsprincipen, två principer som fastslogs i kriminalvårdsreformen men som vi är beredda att ge upp för det övergripande målet att få anstalterna fria från narkotika. Det är två konkreta förslag som majoriteten i utskottet avvisar. I reservation nr 10 hävdar vi att reglerna om permission bör ytterligare stramas upp. Permissionen är i normalfallet -- om man kan tala om normalfall i sådana här ärenden -- ett bra sätt när man vill återanpassa dem som har dömts till fängelse. Men har man misskött en permission skall kvalifikationstiden för en ny göras längre. Och obevakade permissioner för sådana som gång på gång återfaller i brott måste självfallet inskränkas. I en del fall bör permissioner bara ges rent undantagsvis -- det gäller intagna som har begått allvarliga våldsbrott, och det gäller intagna som har begått allvarliga narkotikabrott. Det är fortfarande alltför många permissioner som missköts. För allmänhetens tilltro till rättsväsendet är det oerhört viktigt att permissioner sköts och betraktas som just permissioner och inte som självklara rättigheter. Till sist också några ord om reservationerna 24 och 25 om samhällstjänst i hela landet. Vi har ju för ett år sedan äntligen fått samhällstjänst som ny påföljd, visserligen bara som försöksverksamhet och visserligen bara i några distrikt i landet. Principen om likheten inför lagen kräver, menar vi, att försöksverksamheten utsträcks över hela landet. Det är inte rimligt eller rättvist att man kan dömas till ett par månaders fängelse i en del av landet medan man i en annan del, som omfattas av försöksverksamheten, har chans att få samhällstjänst i stället för fängelse. Det är stötande för människors rättskänsla, precis som de tyvärr alltför många misskötta permissionerna. Det är också därför vi tror på samhällstjänsten som en alternativ påföljd. I enlighet med reservation 25 vill vi ha större möjligheter än i dag att döma yngre lagöverträdare till samhällstjänst i stället för exempelvis skyddstillsyn. Det är särskilt angeläget, herr talman, att utnyttja andra, inte nödvändigtvis lindrigare, former av straff för unga lagöverträdare. Det är när det gäller dem som chanserna till återanpassningar är störst. Då kan det stöd och den sociala gemenskap som samhällstjänsten kan ge, och i de flesta fall ger, spelar en avgörande roll, som man kan läsa om t.ex. Till slut, herr talman, bara ett par ord om Karlskronaanstalten. Vi i folkpartiet liberalerna förutsätter att den får vara kvar. När regeringen har vägt in de regionalpolitiska hänsyn som man enligt vår mening måste ta i det här fallet och andra hänsyn -- som t.ex. att halvtidsfrigivningen kan komma att avskaffas -- kommer regeringen att komma till ett annat beslut; då kommer man till beslutet att anstalten får vara kvar. Herr talman!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

Herr talman! Sedan 1950 har antalet polisanmälda brott mer än sexdubblats och över 1,2 miljoner brott polisanmäls numera årligen. Av alla brott som sker är det ändå bara en del som anmäls och leder till åtal. Grövre våldsbrott anmäls oftare än lindriga. Våld mellan obekanta anmäls också oftare än våld mellan bekanta. Jag skall ge ett exempel. De anmälda våldsbrottens antal anses utgöra mindre än en femtedel av samtliga våldshändelser med synlig skada. Av det förstår vi att det begås en offantlig mängd brott, och det är absolut oacceptabelt. Det är därför viktigt med en reaktion på brott. Det är viktigt att samhället tydligt och konsekvent reagerar på brott och att dessa reaktioner står i något så när rimlig relation till den uppfattning om brottet som allmänheten har. Om allmänhetens uppfattning i avgörande grad skiljer sig från gällande rättsläge kommer människor att ta avstånd från de rättsvårdande myndigheternas arbete, och därmed tar de också avstånd från rättssystemet. I dag meddelas vanligen villkorlig frigivning efter halva den utdömda strafftiden. Detta står inte i överensstämmelse med vad allmänheten anser vara rimligt för de brott som begås. Endast när den intagne döms till fängelse med en minsta strafftid om två år och risken för återfall i grov brottslighet anses stor skall villkorlig frigivning kunna ske efter två tredjedelar av tiden. Villkorlig frigivning efter halva strafftiden sker i dag vanligen även om den intagne under strafftiden på ett allvarligt sätt missköts sig. Det här kan vi i centern inte anse vara rimligt och riktigt. Det verkar nu som om även regeringssidan hade insett att det inte är hållbart. Man har anmält att man är beredd att överge principen om halvtidsfrigivning. Vi vill ha en återgång till de regler som tidigare gällde. Det normala var då att man, om man hade skött sig under anstaltstiden, kunde lämna anstalten efter två tredjedelar av tiden -- det tycker vi är rimligt. Men om man missköter sig skall man avtjäna hela straffet. Det systemet ger de intagna en morot att förbättra sin skötsamhet. När nu halvtidsfrigivningen eventuellt slopas vill vi ge regeringen en signal om att vi inte anser att man generellt skall sänka alla straffskalor i samband med slopandet av halvtidsfrigivningen. Vi är litet rädda för att man har tänkt sig det -- man har i propositioner uttalat sig på det sättet att ett eventuellt slopande av halvtidsfrigivningen inte får innebära ett ökat behov av fängelseplatser. En annan möjlig tolkning av det uttalandet är att man är beredd att ställa upp på tankegångar som vi har i centern, nämligen att man skall ha flera alternativ till fängelsestraff. Då skulle det eventuellt inte behövas fler fängelseplatser, men det får vi då se. Men vi vill i dag uttala att det inte får ske en generell sänkning av straffen samtidigt som man slopar halvtidsfrigivningen. Tidigare talare har varit inne på det här när det talat om upprep och grov brottslighet. Från centerns sida anser vi också att upprepad eller grov brottslighet är mycket allvarlig och att vi skall skärpa straffen för sådan brottslighet. En lagöverträdare som återfaller i brott upprepade gånger skall därför dömas till successivt längre fängelsestraff. Det har också våldskommissionen ansett. Man har föreslagit att det skall ske en straffskärpning där, och vi väntar alltså på sådana signaler från regeringssidan. Vi anser att det är nödvändigt med hänsyn till det skydd som vi anser att allmänheten har rätt till. Det är också anledningen till att vi anser att det bör vara större restriktivitet i fråga om permissioner när det gäller de mest brottsaktiva och dem som har begått de grövsta våldsbrotten och t.ex. narkotikabrott. Obevakade permissioner bör begränsas starkt för dessa grupper. De som dömts för våldsbrott och grova narkotikabrott bör enligt vår mening endast undantagsvis beviljas permission. Vi har en gemensam reservation med moderater och folkpartister när det gäller dem som dömts till fängelse i minst två år. Vi anser nämligen att alla som har dömts till fängelse i minst två år skall särbehandlas. Det gäller alltså inte bara för narkotikabrottslingar utan även andra som har begått grövre brott. Har man dömts till minst två års fängelse har man begått ett allvarligt brott. Då krävs det också särbehandling. Man bör t.ex. i ökad utsträckning avtjäna sina straff på sluten anstalt. I centern är vi mycket för alternativ till fängelsestraff. Fängelsestraff är ju viktigt när det gäller att skydda allmänheten för bl.a. våldsbrottslingar och annat men när det gäller att rehabilitera brottslingar har man inte lyckats särskilt bra med dem som har satts i fängelse. Därför är det viktigt att pröva andra vägar. Det har vi börjat med under senare år. Vi har fått kontraktsvård och försöksverksamhet med samhällstjänst. När det gäller kontraktsvård kommer det skilda signaler. Vissa anser att det inte lyckats särskilt bra, medan andra anser att man uppnått väldigt bra resultat. Men det kommer många signaler om att det behövs tydligare besked till den som har dömts till kontraktsvård, att det ställs större krav på skötsamhet. Det innebär att kontraktsvård borde villkoras med fängelse. Den som missköter sin kontraktsvård skall automatiskt finna sig i att bli placerad i fängelse. Fängelse skall vara en påminnelse om brottet och också fungera som stöd vid kontraktsvård. Påföljden samhällstjänst har införts på ett fåtal platser i landet, närmare bestämt i fem distrikt. Det har lagrådet haft invändningar emot, därför att man inte kan döma lika i hela landet. Det borde i stället vara så att man hade samhällstjänst i hela landet. Vi säger nu att de erfarenheter som vi hittills har fått visar på positiva resultat, så positiva att vi tycker att samhällstjänst bör införas i hela landet. Det bör också kunna användas för unga lagöverträdare i större utsträckning än vad som sker i dag. Eftersom samhällstjänst är ett alternativ till fängelse och fängelsestraff inte kan utdömas för de allra yngsta i särskilt stor omfattning, borde man kunna ändra i lagtexten. Vi talar nu om att vi skulle kunna ha samhällstjänst som en fristående påföljd. I varje fall måste vi finna vägar så att vi kan använda oss av samhällstjänst i ökad utsträckning för yngre lagöverträdare än vad som sker i dag. Tidigare talare här har varit inne på problemet med narkotika på kriminalvårdsanstalterna. Vi vill ha en större differentiering av narkomaner och ickenarkomaner när det gäller anstaltsplaceringar. Vi har det grundläggandet kravet att alla som vill bli placerade på narkotikafria avdelningar absolut skall ha rätt till det. Så är det som sagt inte i dag. Många anstalter är i stort sett överflödade av narkotika, och värst är det naturligtvis på de öppna anstalterna. Vi är beredda att göra inskränkningar i den personliga integriteten för dem som är placerade på anstalterna för att komma till rätta med narkotikaproblemet på ett bättre sätt. Man har gjort vissa framsteg, och det är glädjande men långt ifrån tillräckligt. Ett problem som vi inte tagit upp vare sig i betänkandet eller i reservationerna, men som jag ändå vill jag ta upp i det här sammanhanget, är faktiskt problemet med anställda som för in narkotika på anstalterna. Det är någonting som vi också bör titta närmare på i framtiden. Så skall jag gå in på bevakning i anstalterna. Det har skett vissa förbättringar. Man har kunnat visa att en viss minskning av avvikelser och rymningar från anstalterna har skett, men det är långt ifrån tillfredsställande. Det är alltför höga siffror på det området fortfarande. Därför måste det ske ytterligare förbättringar och kanske ytterligare differentiering av placeringar av de mest rymningsbenägna. På frivårdssidan är det besvärligt för dem som arbetar där. Det är ett svårt klientel och ökad arbetsbelastning. Det är naturligtvis de nya påföljdsformerna samhällstjänst och kontraktsvård som har bidragit till denna ökade arbetsbelastning. Vi måste stödja och hjälpa personalen. Från centerns sida vill vi tillföra en extra resurs på 5 miljoner för att förbättra arbetssituationen inom frivården. Det är inte någon stor summa, men det är bättre än ingenting. Det är en början till en resursförstärkning i varje fall. Vi står tillsammans med folkpartiet och moderaterna också bakom kravet på en parlamentarisk utredning om 1973 års kriminalvårdsreform. Det är problemen med narkotika på anstalterna som visar att vi har misslyckats, problemen med rymningar och problemen med den höga återfallsfrekvensen -- jag tycker nästan att det är bland det värsta. Vi har inte lyckats att få dem som är placerade på anstalt att sluta att begå brott. Visserligen bereds frågan av en grupp inom regeringspartiet, men vi anser att den här frågan är av sådan dignitet och så viktig att den bör beredas av en parlamentarisk grupp. Så några ord om Karlskronaanstalten. I dag behöver vi den fortfarande av flera skäl. Vi behöver platserna, och vi behöver de platserna i den delen av landet. Det är 93 % beläggning vid anstalten, fick vi höra av dem som arbetar där. Det är en väldigt hög beläggning. Det är en stor säkerhet på anstalten, sade man. Det var få avvikelser och rymningar därifrån. Anstalten behövs av regionalpolitiska skäl, har det framförts från olika håll. Det är verkligen sant. Men det får inte vara det enda avgörande vid bedömningen av behovet av sådan anstalt. Det finns så många skäl som talar för att anstalten behövs flera år framöver. Vi framför i vår reservation att man måste ta stor hänsyn också till den i framtiden slopade halvårsfrigivningen. Min bedömning är alltså att anstalten kommer att stå kvar under många år ännu. Slutligen några ord om något som varit glädjande vid behandlingen i utskottet. Vi tar ständigt steg framåt och får förbättringar för framför allt brottsoffren i samhället. Det sker vanligtvis så att någon i oppositionen lägger fram förslag som flera partier i oppositionen ställer sig bakom. Till slut kan inte ens socialdemokraterna fortsätta att säga nej. Antingen blir de överkörda av en majoritet eller också finner de att det inte är särskilt lämpligt politiskt att fortsätta att säga nej. Ett motionskrav från centern i betänkandet är behandling för de gärningsmän som begått våldsbrott framför allt mot kvinnor, sexualbrott men också våldsbrott. För att förhindra att dessa går ut i samhället och begår nya brott -- återfallsfrekvensen i denna grupp är väldigt hög -- måste de få kristerapi och få behandlingsplatser. Där man har haft den här typen av behandling har man faktiskt redovisat goda resultat. Vi har nu sagt att målsättningen måste vara att alla de som vill ha sådan behandling av den här gruppen gärningsmän skall kunna få det. Nu har utskottet ställt sig bakom det kravet. Därför är det ett glädjande steg framåt och innebär ett ökat skydd för allmänheten. Naturligtvis minskar också risken för offren också. Centern ställer sig naturligtvis bakom de reservationer där vi finns med, men jag väljer att bara yrka bifall till reservationerna 25 och 28.

Herr talman! Jerry Martinger inledde den här debatten på ett för mig litet kusligt sätt. Rättvisan skall stå bara på brottsoffrens sida, sade han. Det är självklart, men rättvisan skall över huvud taget stå på samhällets sida, och då kan inte brottslingarna lämnas utanför en human inställning som innebär att de skall kunna återanpassas till samhället. Jag talar säkert inte bara för miljöpartiet när jag säger att rättvisan skall stå på hela samhällets sida. Rättsväsendet skall förebygga brott och skydda alla i samhället mot brott. Då är det inte tillräckligt att samhället genom hårda straff försöker avskräcka människor från att begå brott. De som begår brott måste få hjälp att komma innanför samhällets, solidaritetens och humanitetens ramar. Annars ökar risken för återfall och för att de därmed fortsätter att förstöra egnas och andras liv och egendom. 1974 års kriminalvårdsreform har inte varit lyckosam. Det finns lyckade projekt på vissa kriminalvårdsanstalter, vilket inger hopp. Inom frivården och inom särskilda behandlingshem har man nått en del goda resultat. Herr talman! Vi miljöpartister tror inte att det är fel på lagen utan på hur den tillämpas. Man får inte ge upp och gå tillbaka till ett brutalare beteende vid behandlingen av dem som begått brott. Det måste tas nya tag för en humanare kriminalvård. Jag yrkar bifall till reservation 2. Jag yrkar bifall också till reservation 3, som handlar om kriminalvårdsanstalten i Karlskrona. Jag instämmer i de skäl som Jerry Martinger framförde. Jag ställer mig bakom reservation 8, som tar upp frågan om att begära en utredning om tillämpningen av kriminalvårdslagen 7 §, 3 stycket i syfte att förbättra de dömdas rättsliga ställning. Jag yrkar bifall till reservation 12, som handlar om förtroenderåd. Påföljdsutredningen bör få i uppdrag att också se över detta med förtroenderåd. Det bör finnas ett förtroenderåd på varje kriminalvårdsanstalt, och deras rättsliga ställning bör stärkas. Herr talman! Vi miljöpartister har ingenting emot en utredning om kriminalvårdslagen och hur man har lyckats att förverkliga dess intentioner. Däremot tycker vi inte att de motiv som har lämnats har uttryckts på ett sådant sätt att vi har valt att stödja någon reservation med det här innehållet. Självfallet kan en utredning visa hur man på ett bättre sätt i framtiden kan förverkliga de ambitioner som ligger bakom kriminalvårdslagen. Vi hoppas att det skall vara möjligt att göra det på ett bättre sätt i framtiden. Om ett utredningsresultat visar på sådana förbättringsmöjligheter, är vi bara glada. Men vi vill inte ta en utredning som intäkt för att gå tillbaka till den brutalare syn som har genomsyrat hela rättsväsendet.

Herr talman! Krister Skånberg påstod att jag hade sagt att vi skall stå bara på brottsoffrens sida. Antingen hörde inte Krister Skånberg vad jag sade beträffande behandlingen av intagna i fängelser, eller också ville han inte höra det. Jag sade nämligen att man bör se till att verkställighetstiden i anstalt tas till vara i syfte att hjälpa de intagna på fötter efter avtjänat straff. Vidare sade jag att många av dem som intas i anstalt har sociala, utbildningsmässiga, psykiska och medicinska problem och att kriminalvården därför måste underlätta den intagnes återanpassning i samhället. Jag sade också att det måste till ytterligare insatser för att förbättra den intagnes möjligheter att klara sig själv efter anstaltstiden. Detta är väl i rimlighetens namn, Krister Skånberg, inte någon brutal syn!
Herr talman! Rätt skall vara rätt. Det är sant att Jerry Martinger efter -- som jag uppskattade det -- ungefär tolv minuter, under vilken tid han talade om olika typer av straffskärpning, faktiskt sade det som han nu upprepade. Det är absolut sant, Jerry Martinger. Men Jerry Martinger inledde med att säga att det gällde att stå på brottsoffrens sida. Jag uppfattade detta som ett väldigt tydligt ställningstagande -- vi kan kontrollera efteråt vad det står i protokollet. Jerry Martinger sade att brottsoffren skall ha all sympati -- de skall också ha mycket sympati eller snarare hjälp att slippa att bli utsatta för brott. Det fanns dock inte ett spår av sympati för dem som råkar ut för att begå brott. Det finns inte så många som med vett och vilja kallblodigt begår brott. Vi har tidigare i dag talat om olika kategorier av brott, som begås vid sunda vätskor, nämligen vissa typer av miljöbrott och ekonomiska brott. I många andra fall av brott är det någonting, som vi inte vet så mycket om, som gör att människor mot bättre vetande skadar sig själva och andra. Jerry Martinger inledde på ett sätt som skrämde mig. Jag medger att han så småningom i sitt anförande lugnade sig litet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Krister Skånberg, att jag inledde med att betona att det är brottsoffret som är den svage i förhållande till brottslingen. Det är helt riktigt uppfattat att jag tycker att det nu är dags att börja se på brottsoffrens situation betydligt mer än vad man har gjort under de senaste decennierna i vårt land. Det är min och moderata samlingspartiets absolut bestämda uppfattning.
Herr talman! Jag vill för min del avsluta den här replikväxlingen med att säga att jag håller med om att det är viktigt att brottsoffren på alla sätt skall skyddas mot att i onödan utsättas för brott. Detta gäller inte bara brottsoffer utan även potentiella brottsoffer, och det är vi allihop. Det ligger nära till hands att Jerry Martinger håller med mig om att hela samhället är ett enda stort brottsoffer när det gäller miljöbrott och att många medborgare är gemensamma brottsoffer då det är fråga om ekonomisk brottslighet.

Herr talman! När vi nu behandlar betänkandet om anslag till kriminalvården och frågor i anslutning till detta, framstår det klart att det finns olika inriktningar när det gäller att utveckla och förändra den framtida kriminalpolitiken. I början av 1970-talet, då grundtankarna för kriminalvårdsreformen lades fast, var det fråga om en förändring till human kriminalvård. Intentionerna var minsta möjliga ingripande och det gällde att motverka de negativa konsekvenser som ett frihetsberövande innebär samt att medverka till den dömdes anpassning i samhället. Det har funnits en bred samstämmighet om denna inriktning. Vi kan notera att det nu blåser andra vindar. Samhällsklimatet är på väg att hårdna -- det drar en våg av vedergällning genom samhället. Både i massmedia och i den politiska debatten möter vi krav på längre och mer inlåsning. Frågan är om 1990-talets kriminalpolitik skall hoppa på denna utveckling eller bromsa den. Det är helt uppenbart att moderaterna har anslutit sig till vedergällningsvågen -- det är möjligt att man på det sättet tror sig nå politiska poänger. I motioner och reservationer krävs att halvtidsfrigivningen skall tas bort. Det krävs också hårdare permissionsregler, skärpta återfallsstraff, högre straffskalor och avskaffande av frivårdspåföljder till förmån för fängelse -- alltså krav på ökad repression. De övriga borgerliga partierna verkar att i allt större utsträckning hänga på. Är det den moderata kriminalpolitiken som skall vara förebild för en eventuell borgerlig regering? När man läser folkpartiet liberalernas motion Brott och Straff, om en liberal kriminalpolitik, kan man få intrycket att folkpartiet fortfarande förespråkar en human kriminalpolitik. Det gäller synen på det förebyggande arbetet, fängelsestraffet och behoven av alternativ till frihetsberövandet. Men reservationerna tar sig mera uttryck i att man närmar sig den moderata samhällssynen. Vid den av utskottet anordnade utfrågningen om orsaker till brott med medverkande av forskare och andra som är verksamma inom det kriminalpolitiska området var det inget som framkom om att hårdare tag och längre straff skulle vara lösningen på de kriminalpolitiska problemen, snarare tvärtom. Det handlade inte om en återgång till det gamla utan om att ytterligare utveckla förebyggande insatser såsom stöd till barn och familjer, stöd i skolan, åtgärder mot missbruk, m.m. Vi socialdemokrater anser att det är alldeles nödvändigt att solidaritet och omtanke präglar samhällsklimatet. Det gäller brottsoffer, men det måste även gälla dem som begår brott. Det kriminalpolitiska arbetet skall också fortsättningsvis vila på humanismens grund, och därför måste det brottsförebyggande arbetet sättas i centrum. Herr talman! Utgångspunkten för fängelsestraffkommitténs uppdrag var att i allt väsentligt fullfölja den linje i det kriminalpolitiska utvecklingsarbetet som går ut på att minska användningen av frihetsberövande påföljder och minska tiden på de frihetsberövanden som ändå måste göras. Jag vill också peka på att kommittén var enig i sin uppfattning att det finns starka skäl som talar för en begränsad användning av fängelsestraffet, inte minst från humanitär synpunkt. Kommittén konstaterade, mot bakgrund av den kriminologiska forskningen, att fängelsestraffet inte ger några större möjligheter att påverka brottslighetens omfattning. Inte heller vid internationella jämförelser har man funnit någon tendens i riktning mot att strängare straff medför lägre brottsnivå. En grundläggande politisk enighet om den kriminalpolitiska inriktningen fanns då. Men när justitieministern redovisar att hon ämnar föreslå att halvtidsfrigivningen avskaffas och att ett arbete pågår med målsättningen att det samlade resultatet inte skall leda till några generella ökningar av de faktiska anstaltstiderna krävs följande i reservationer. folkpartiet vill ha en ytterligare utredning. Moderaterna vill i princip helt slopa den villkorliga frigivningen. En sådan skall bara ges som belöning när större delen av straffet har avtjänats. Centern vill ha en fakultativ villkorlig frigivning efter två tredje delar av strafftiden. Både moderaterna och centern säger klart att de motsätter sig målsättningen att generellt inte öka den faktiska anstaltstiden. Moderaterna menar att det inte alls är nödvändigt att samtidigt pröva frågorna om straffskalorna. Ni måste vara medvetna om vad detta innebär. Det innebär en satsning av kriminalvårdens resurser på en utbyggnad av anstalter. Det rör sig faktiskt om 500--800 anstaltsplatser. Det rör sig om miljontals kronor som kanske kan satsas bättre för att man skall komma till rätta med brottsligheten. Herr talman! Sedan några år tillbaka har utformningen och tillämpningen av påföljdssystemet stått i centrum och ett arbete pågått om hur vi skall kunna ersätta fängelsestraffet med alternativa påföljder, påföljder som är tillräckligt ingripande och tillgodoser den dömdes behov av stöd och hjälp bättre än fängelsestraffet. Skyddstillsynspåföljden har förstärkts med kontraktsvård, och försök med samhällstjänst har påbörjats. Det måste ständigt pågå en utveckling av i vad mån det finns möjlighet att minska användningen av fängelsestraff genom att utveckla och effektivisera frivårdspåföljderna. Lika angeläget är det att fortgående utveckla innehållet i verkställigheten av fängelsestraffet, att anpassa innehållet efter behoven i det enskilda fallet och att utnyttja detta på bästa sätt för att motverka frihetsberövandenas negativa verkningar och underlätta den dömdes anpassning i samhället. Ett arbete i just denna riktning pågår i påföljdsutredningen. En särskild utredare har tillsatts, och förslag väntas läggas fram under våren. Nu föreligger krav på att skärpa påföljden villkorlig dom till villkorligt fängelse. Den frågan har utskottet tidigare, senast för ett år sedan, diskuterat. Vi finner inte heller nu någon anledning att göra ett så kraftigt ingrepp i påföljdssystemet och lagstiftningen. Vidare finns det inte heller anledning att frångå tidigare ställningstaganden om att kontraktsvård och samhällstjänst är kopplade till skyddstillsyn. Vi vill slå vakt om frivårdspåföljden och tar bestämt avstånd från moderaternas förslag om att avskaffa påföljden skyddstillsyn. Vi vill i stället utveckla den. Inom frivården pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Det gäller såväl metoder som former för det man kan kalla motivationsarbete. Likaså gäller det samarbete med andra myndigheter och organisationer. Det har skett en översyn av frivården för att ge underlag för ställningstagande till frivårdens framtida roll och arbetsuppgifter. Promemorian är nu föremål för remissbehandling. De människor som av en eller annan anledning hamnar utanför samhällets normer och regler tillhör ofta en på många sätt utslagen och utsatt grupp. Det finns ofta speciella svårigheter att åter inlemmas i samhällsgemenskapen. För att klara den svåra uppgiften pågår det ständigt ett förändringsarbete inom kriminalvården. Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta och genomföra lokala handlingsprogram för verksamheten på anstalterna. Det handlar om att utveckla de olika personalrollerna, förhindra och motverka införsel av narkotika och att informera och motivera till behandling. Allt fler anstalter inför särskilda motivationsavdelningar med specialsydd verksamhet för att kunna möta missbrukarnas speciella behov. Särskilda drogkurser genomförs. Anstalterna tar sikte på att utveckla samarbetet med socialtjänsten, narkomanvården, kronofogdemyndigheter och konsumentvägledare. Det sker ett samarbete med olika organisationer som arbetar med missbruksproblematiken. Det pågår ett mycket ambitiöst arbete bl.a. för att motivera de intagna att ta itu med sina missbruksproblem. Men det sker också kontroller av olika slag för att förhindra narkotikatillförsel till anstalterna. Alla är överens om att narkotikan i samhället är ett stort problem. Det finns inom kriminalvården en medvetenhet och en vilja att angripa problemen. Och man är väl medveten om problemens omfattning. Av den anledningen behövs det inte något särskilt uttalande till regeringen. Problemen är ju väl kända, och man är väl medveten om att man på olika sätt måste utveckla insatserna mot narkotikan. En annan del av innehållet i verkställigheten är att de intagnas behov och förmåga skall styra sysselsättningen, förutom produktionsarbete, arbetsträning, kortkurser, studier och rena påverkansprogram. I en mer långsiktig strategi förändras vårdarnas roll. Vårdarnas engagemang i behandlingsinslag och motivationsinsatser är en förutsättning för att arbetet skall få genomslag. Ingbritt Irhammar tog upp behandlingen av våldsverkare och sexualbrottslingar. Det är en verksamhet som har pågått under några år och som har utvecklats. Personalutbildning har också skett i samband med detta. Vi anser alla att det är angeläget att denna utveckling fortsätter, så att de som så önskar kan få behandling för sina problem. Ingbritt Irhammar tyckte att hon skulle ha äran av detta, och det kan vi väl bjuda på. Beläggningen på de slutna lokalanstalterna har legat under den fastslagna normen. Justitieministern har bedömt att Karlskronaanstalten kan stängas och att samordning kan ske i och med öppnandet av ett nytt häkte. Utskottet har diskuterat den här frågan ingående och förutsätter att regeringen särskilt beaktar Blekinges speciella situation och det uttalande som har gjorts här i riksdagen. Visar det sig att det inte finns möjlighet till fortsatt drift vid anstalten menar utskottet att regeringen, för att mildra effekterna av en nedläggning, medverkar till en smidig lösning. Avslutningsvis vill jag poängtera att vi socialdemokrater anser att målen för kriminalvården alltjämt är giltiga, och vi vill fortsätta utvecklings och förändringsarbetet på olika områden för att förbättra möjligheterna att nå dem. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jo, Birthe Sörestedt, vi i folkpartiet liberalerna förespråkar fortfarande en human kriminalpolitik, en human kriminalvård. Men förväxla inte human med kravlös. Vi förespråkar inte bara mer inlåsning, sade Birthe Sörestedt. Låt mig ge ett exempel: Samhällstjänst som en påföljd, som ett alternativ till fängelse, finns nu på försök i fem distrikt i landet. Vem är det som har baxat er socialdemokrater ända hit, om inte vi inom den borgerliga oppositionen, dvs. till denna försöksverksamhet som är alldeles för liten, enligt vår mening. Men det är ändå något jämfört med de nej och åter nej till detta alternativ till fängelse som vi mötte från er socialdemokrater länge. Den stora fördelen med samhällstjänst, Birthe Sörestedt, är att människor kommer ifrån de så nedbrytande fängelserna, nedbrytande speciellt för unga människor. Beträffande den utredning som socialdemokraterna inte vill gå med på hänvisar ni till att det pågår en ständig översyn inom regeringskansliet tillsammans med kriminalvårdsstyrelsen. Begriper ni inte att denna frågas väldiga dignitet, denna frågas väldiga intresse hos medborgarna, hos allmänheten, kräver en parlamentarisk insyn. En sådan parlamentarisk utredning som vi vill ha ger en insyn på ett helt annat sätt än det utredningsarbete som sker inom regeringskansliet. Det har med tilltron till rättssystemet att göra, att vi får en sådan utredning som vi alla har insyn i. Herr talman! Jag vill till sist ta upp narkotikan på anstalterna. Majoriteten skriver ändå i betänkandet, Birthe Sörestedt, att det t.ex. på lokalanstalterna, med något undantag, inte finns narkotikafria avdelningar. Det finns inte heller avdelningar för intagna som inte missbrukar narkotika, trots alla de fina åtgärder som har vidtagits, trots allt det arbete som läggs ned av de anställda. Min konkreta fråga, Birthe Sörestedt: Är ni inte beredda att rucka på näringsprincipen, att rucka på integritetsprincipen -- våra två konkreta förslag -- för att komma åt narkotikan på anstalterna. Narkotika på anstalterna är oefterrättligt.

Herr talman! Först skall jag yrka bifall till vår reservation 4, vilket jag glömde i mitt förra anförande. Den gäller Karlskronaanstalten. Reservationen skiljer sig inte särskilt mycket från reservation 3, som moderaterna står för. De anser sig däremot redan ha avsatt pengar till att bevara Karlskronaanstalten, för all framtid kanske, det står ingen tidsbegränsning. Men jag kan inte se några pengar nämnas i reservationen, så jag vet inte hur man har finansierat detta. Vi säger att anstalten inte skall läggas ned förrän man har tagit hänsyn till kraven om halvtidsfrigivningen och sett hur de slår och ordnat den regionalpolitiska situationen. Reservationerna skiljer sig som sagt inte mycket, men jag tycker att det är viktigt att yrka bifall till reservation 4. Till Birthe Sörestedt vill jag säga att jag tycker att det är viktigt att vi är överens om en human kriminalvård. Det är mycket viktigt. Men kriminalvården är inte human när man misslyckas och får en så stor återfallsfrekvens bland dem som är intagna, när man till så stor del misslyckas med narkotikasituationen på fängelserna. Man misslyckas så till den grad att de som kommer in och aldrig förr har brukat narkotika, kommer ut från fängelserna och är narkotikamissbrukare. Detta är, precis som Lars Sundin sade, skälen till att det är viktigt med en bred parlamentarisk utredning, med en bred parlamentarisk insyn, för att vi verkligen tillsammans skall penetrera de här problemen. Det gäller inte att finna vägar för ökad vedergällning. Men det gäller att finna vägar för ett ökat samhällsskydd och ett ökat skydd för brottsoffren. Det är inget bra skydd för samhället, allmänheten och de presumtiva brottsoffren att dessa gärningsmän går ut och begår nya brott om och om igen, som är fallet i dag. Våldskommissionen har dragit slutsatser. Regeringen har tillsatt våldskommissionen för att den skall komma med förslag och våldskommissionen har kommit med de förslagen att de mest brottsaktiva, de som återfaller i brott och de som begår grova brott, våldsbrott och narkotikabrott, skall få ökade påföljder. Det är detta vi stöder. På så sätt skyddar vi allmänheten. Jag får återkomma i senare repliksskiften med ytterligare frågor. Jag vill bara säga att Birthe Sörestedt drar fel slutsatser av vårt förslag om ingen generell sänkning av straffskalorna. Vi talar inte om en generell ökning.

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att moderaterna anslutit sig till vedergällningsideologin. Det stämmer inte. Birthe Sörestedt måste skilja på begreppen. Vi förespråkar en allmänpreventiv uppfattning. Kalla den möjligen avskräckningsideologi. Vi anser att straffets främsta ändamål skall vara att avhålla människor från att begå brott. Såsom Birthe Sörestedth i dag har talat har hon talat år efter år, medan socialdemokraterna har suttit vid makten. Men det är samtidigt lätt att se vad socialdemokraternas politik har lett fram till. Över en miljon brott per år, en otrygghet för människor på gator och torg, och inte bara där. Människor kan inte längre känna trygghet i sina hem. Risken är stor att någon som har frigivits enligt socialdemokraternas halvtidsfrigivning skall bryta sig in. Det kommer sannolikt, Birthe Sörestedt, att i ett första skede behövas fler fängelseplatser om vi moderater får bestämma. Men det är naturligtvis inget självändamål att hålla människor i fängelse. Om våra förslag genomförs, kommer detta att leda till att respekten för lag och ordning ökar. Vi kommer med våra förslag om exempelvis skärpningar av narkotikapolitiken att få en minskning av brottsligheten som helhet. Narkotikan genererar en mängd brott. Om vi kan minska narkotikamissbruket, kommer vi också att få en bonuseffekt beträffande den övriga brottsligheten. Våra förslag på familjepolitikens och skolpolitikens område -- kommer vidare att innebära att ungdomar inte i samma utsträckning som i dag hamnar i missbruk och kriminalitet. Respekten för lag och ordning ökar emellertid endast om vi har kännbara straff för allvarliga brott och fängelser där en vistelse är förenad med ett visst obehag. Det är först när vi har kännbara straff som vi kan vara säkra på att de aldrig behöver utmätas i någon större utsträckning. Det är alltså inte straffet som sådant som är det väsentliga, utan hotet om ett straff. Däremot måste straffet vara kännbart för att det skall utgöra ett hot.
Herr talman! Jag vill bara kommentera det Birthe Sörestedt sade om Karlskronaanstalten. Man kan utläsa av betänkandet att det sannolikt inte kommer att hända någonting med Karlskronaanstalten inom den närmaste framtiden.

Den skall få finnas kvar tills nytt beslut fattas här i riksdagen. Jag hoppas att även de andra oppositionspartierna kan gå på den linjen.
Herr talman! Jag vill börja med att säga till Lars Sundin att vi visst skall ställa krav. Det är vi alla överens om. Vi skall reagera på brott. Men även med en frivårdspåföljd reagerar man och kan ställa krav. Narkotikan på anstalterna har vi diskuterat under flera år. Det har hela tiden skett ett utvecklingsarbete. Nu görs det upp lokala handlingsprogram, som man arbetar med ute på anstalterna. De är uppgjorda efter anstaltens egna förutsättningar och handlar om hur man skall klara av problemen. För visst är det problem med narkotikan. Det är vi alla överens om. Det är därför som jag har försökt att redovisa att det förekommer ett ambitiöst arbete. Det som har påståtts här om att det inte skulle finnas några möjligheter att komma till en avdelning där det inte finns någon narkotika är nog inte riktigt sant. På det området har det skett en utveckling. När det gäller integritetskränkande ingripanden vill jag framhålla att det i dag är möjligt att göra kroppsbesiktning av intagna. Det görs visitationer och kontroller genom urinprov. Jag vet inte vad man skulle kunna göra mera för att komma längre i det här sammanhanget.

Men det finns inget vedertaget underlag som säger att så skulle vara fallet. Jerry Martinger tror att brottsligheten kan minskas genom detta med straffhot. Det tror inte jag. Sedan skall jag beröra något som är ett kärt ämne här i kammaren och som jag inte hann ta upp i mitt första inlägg. Det gäller rymningarna och permissionerna. Vi har ju fått nya byggnader för att förhindra rymningar. Medel har avsatts för åtgärder som innebär att anstalterna blir säkra. Dessa har delats upp i olika säkerhetskategorier. Naturligtvis placeras de farligaste brottslingarna på anstalter som är mycket säkra. Jag återkommer till frågan om permissioner i en senare replik.

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att krav visst skall ställas beträffande kriminalvården. Men var då snäll och låt bli att säga att vi står för en inhuman kriminalvård när vi ställer krav! Humanitet och kravlöshet får inte förväxlas. Det är fråga om helt olika saker. På s. 13 i betänkandet står det: ''Utskottet har däremot konstaterat att det på landets lokalanstalter saknats, på något undantag när, såväl narkotikafria avdelningar som särskilda avdelningar för intagna som inte missbrukar narkotika - -.'' Så eländigt är det. Sedan något om permissionerna. Förra året, det visar en översyn, fanns det stora skillnader mellan olika typer av permissioner och anstalter. Den 1 juni fick vi ett nytt system som har haft stor effekt. Det visar väl ändå på brister i fråga om permissionerna. Vi kan inte låta oss nöja med den majoritetsskrivning som finns i betänkandet. Där säger man att kraven i stort sett är tillgodosedda på denna punkt. Vi vill dock att kraven på denna punkt skall bli helt tillgodosedda.